Fru talman! Jag får tacka för den information som finansministern gett. I beslutet som innebär att Sverige inte deltar räknas en rad saker upp, att lagstiftningen för Riksbanken inte är förenlig med fördraget, att Sverige inte har varit anslutet till ERM och frånvaron av ett växelkursmål. Men det avgörande för Sveriges del är ju att riksdagen har fattat beslut om att vi inte skall vara med. Det är det som regeringen har stött sig på hela tiden, liksom att vi har haft en stor folkopinion som har varit tveksam till detta. Har regeringen övergivit den argumentationen i och med att man har ställt sig bakom den här typen av argumentation?
Fru talman! Regeringen har inte på något sätt ändrat uppfattning i den här frågan. Jag var också inne på det i min redogörelse. Det politiska skälet och det i grunden avgörande skälet är, som jag redovisade, att vi tidigare har fattat beslut i denna kammare om att Sverige inte skall gå med vid starten. Det viktigaste skälet för detta är det bristande folkliga stödet för ett svenskt deltagande. Samtidigt har det varit nödvändigt att vid de formella besluten ange motiv som står i överensstämmelse med EG-fördraget. Det man då har pekat på är, som jag nämnde, att kronan aldrig har deltagit i ERM, att den har varierat i förhållande till ERM-valutorna och att det finns vissa inslag i centralbankslagstiftningen som inte är helt förenliga med fördraget. För svenskt vidkommande ser jag inga svårigheter med att acceptera den motiveringen. Vi har ställt oss bakom den, liksom alla andra länder. Det ändrar inte på det grundläggande, det politiska avgörandet som har skett tidigare i riksdagen i Sverige.
Fru talman! Finansministern sade att beslutet gäller att vi inte skall gå med från starten. Det är ju riktigt. I ett beslut som senare kommer att fattas höll finansministern öppet för att man skulle kunna fatta beslut om att gå med inom en snar framtid eller att långsiktigt stå utanför. Menar finansministern alltså att det är möjligt för Sveriges riksdag att enligt gällande fördrag fatta beslut om att långsiktigt stå utanför?
Fru talman! Den uppfattning som regeringen och Socialdemokraterna har deklarerat är ju att vi inte går med vid starten, men att vi håller dörren öppen för att kunna gå med vid senare tillfälle. Det finns utförligt redovisat bl.a. i den proposition som lades fram för riksdagen förra hösten. Det innebär alltså att vi inte binder oss för all framtid. Vi går inte med vid starten, men det kan bli aktuellt att gå med vid senare tillfälle. Om och när det blir aktuellt skall det underställas svenska folket för avgörande i val eller folkomröstning. Detta gäller alltjämt.

Fru talman! Om beslutet blir att inte delta blir det säkert gällande under en betydande tidsperiod. Jag tror inte att man kan säga för all framtid. Det är svårt att fatta beslut som gäller för all framtid. Men naturligtvis är detta avgörande. Oavsett i vilken riktning beslutet går är det styrande för utvecklingen under ganska lång tid framöver.
Fru talman! När den gångna helgens beslut fattades var det naturligtvis en stor och viktig dag i Europas efterkrigshistoria, med stora konsekvenser framöver, både för de länder som är med och för de länder som har valt att stå utanför. Rent fysiskt var Erik Åsbrink och Göran Persson på plats, men politiskt satt dessvärre regeringen på åskådarplats. Erik Åsbrinks framträdande här i dag kan väl närmast ses som referentens. Den svenska positionen som ett undantagsland, för att använda den finska regeringens beteckning på den svenska politiken, har bekräftats. Finland har, till skillnad från Sverige, sagt att det faktum att man geografiskt ligger i periferin måste uppvägas av, kompenseras med, att man är med centralt i det politiska livet. Dessvärre har inte regeringen i Sverige dragit den slutsatsen. Vidare noterar jag att när Socialdemokraternas beslut om att inte söka medlemskap från början för ungefär ett år sedan lanserades, så byggde det delvis på en monumental felbedömning av Göran Persson - att EMU var ett skakigt projekt. Nu har det visat sig att det startar i tid. Låt mig avsluta detta mitt första inlägg med att ställa en fråga till Erik Åsbrink. Socialdemokraterna tar inte ställning i denna fråga inför 1998 års val. Väljarna informeras inte om vad en röst på Socialdemokraterna betyder i EMU-frågan. Enligt min mening underminerar detta den parlamentariska demokratins funktionssätt. Min fråga är då: Är det bättre för den parlamentariska demokratin att partier inte tar ställning i tidens stora frågor, eller är det bättre att partier tar ställning och redovisar för väljarna sin hållning inför allmänna val?
Fru talman! Carl B Hamilton påstår att de svenska representanterna var fysiskt närvarande men stod helt vid sidan om beslutsprocessen. Jag måste säga att jag inte upplevde det på det sättet. När det gäller de formella besluten tog vi del i samtliga, med undantag för ett, nämligen när det gällde att utse personerna i ECB:s direktion. Samtliga beslut klarades av på några få minuter, utan debatt och utan att oenighet förelåg på någon enda punkt. Nästan all tid användes till informella överläggningar. Om dem skulle man möjligen kunna säga att det inte var elva länder som deltog och fyra som inte deltog. Som alla vet var det i praktiken en mycket mindre krets som de facto förde diskussionerna och som efter mycket stora och besvärliga motsättningar så småningom ledde fram till konsensus. Uppriktigt sagt tror jag att flertalet övriga länder inte upplevde sin situation som ett dugg annorlunda jämfört med den svenska situationen. Det är sanningen om hur det gick till på det mötet. När det gäller skälen för att inte delta i valutaunionen från svensk sida är det viktigaste skälet, och det har vi hela tiden sagt, bristen på folkligt stöd för att delta. Det skälet är lika starkt i dag som det var för ett år sedan. Slutligen till frågan om att söka eller inte söka mandat inför höstens val i frågan om ett svenskt deltagande i valutaunionen. Det måste stå varje parti fritt att välja i vilka frågor man söker mandat eller inte söker mandat. Detta är inte att åsidosätta den parlamentariska demokratin, utan det gäller om och när man väljer att aktualisera olika frågor. Här kan Socialdemokraterna och Folkpartiet ha kommit fram till olika uppfattningar men ingen av dem betyder på något sätt att den parlamentariska demokratin desavoueras.

Fru talman! Det är en efterhandskonstruktion att säga att Socialdemokraternas beslut att inte arbeta för att Sverige skall söka medlemskap i EMU från start delvis berodde på den folkliga opinionen. Enligt statsministerns eget uttalande vid den tidpunkt då han bedömde EMU ansågs det vara ett skakigt projekt. Nu försöker finansministern föra undan denna grund. Låt mig också poängtera att det är val inte bara i september 1998. Det är ju också ett allmänt val i juni 1999, då till EU-parlamentet. Tänker Socialdemokraterna inte heller inför det valet, som specifikt handlar om EU-frågor - finansministern har själv sagt att EMU är en central EU-fråga - tala om vad som menas med att rösta på en socialdemokratisk kandidat? Eller skall det vara fråga om etiketter, som det var förra gången, med ja, nej eller jaså? Jag tror att det är väldigt viktigt för den parlamentariska demokratin och för respekten för allmänna val i Sverige, liksom för att motverka politikerförakt, att Socialdemokraterna senast inför valet 1999 till Europaparlamentet talar om var man vill att Sverige skall hamna i den här frågan.
Fru talman! Det är bara att läsa innantill i EMU propositionen. Det helt avgörande skälet som redovisas är, och var, det bristande folkliga stödet. Det är riktigt att både statsministern och många andra, i Sverige och i andra länder, under ett tidigare stadium har pekat på risker och osäkerheter i projektet. Vi kan konstatera att under resans gång har det ena hindret efter det andra undanröjts. Länderna har genomgående gjort stora framsteg när det gäller att möta konvergenskraven. Därmed har det blivit möjligt att ha en stor medlemskrets. När det gäller detta med att låta valet till Europaparlamentet i juni 1999 avgöra den svenska positionen vill jag säga att jag har litet svårt att se hur det rent praktiskt skall gå till. Det var ju en tanke som lanserades av moderatledaren vid ett av hans sällsynta framträdanden i kammaren och detta övergavs av Moderaterna efter en kort tid. Numera tycks det bara vara Carl B Hamilton och Folkpartiet som står fast vid den Carl Bildtska uppfattningen.
Fru talman! Finansministern förvränger vad jag sade och försöker komma undan. Tydligen är det så, om jag förstår finansministern rätt, att Socialdemokraterna vid två allmänna val kommer att abdikera från ett ställningstagande i denna stora fråga. Vad jag begär är att man åtminstone i det andra allmänna valet, om drygt ett år, indikerar vilket ställningstagande man tycker att Sverige skall göra i denna fråga. Jag har inte talat om att tolka EU-parlamentsvalet i den ena eller den andra riktningen. För att det skall vara meningsfullt att ha detta val, där EMU-frågan är en stor och avgörande fråga, och för att få ett högt valdeltagande i det valet måste Socialdemokraterna bekänna färg. Annars blir det 40 % valdeltagande igen.
Fru talman! Jag tror inte att sambanden ser ut som Carl B Hamilton säger. Det låga valdeltagandet förra gången hade ingenting med EMU-frågan att göra. Återigen: Socialdemokratin väljer själv, trots mer eller mindre goda råd från Carl B Hamilton, när vi skall tillkännage uppfattningar och ta initiativ i olika frågor. Till detta vill jag lägga att jag inte bedömer att ett val till Europaparlamentet i sig är en lämplig värdemätare på hur Sverige skall agera i fråga om relationerna till valutaunionen. Svenska folket skall ta ställning i den frågan. Det har regeringen och Socialdemokraterna sagt, och det kan ske i allmänt val eller i folkomröstning. Att det skulle ske i valet till Europaparlamentet är en uppfattning som Carl Bildt framfört och som övergavs inom loppet av 24 timmar. Men innan det hände hade Folkpartiet anslutit sig till den uppfattningen och tycks numera vara det enda partiet som står kvar vid den uppfattningen.
Fru talman! Än en gång väljer finansministern att förvränga det jag sagt. Vad jag säger är att för att en parlamentarisk demokrati som den svenska skall fungera måste partierna ta ställning. Det är deras skyldighet att ta ställning i tidens stora frågor, och det gäller naturligtvis särskilt regeringspartiet. Alla andra partier i denna kammare har ju tagit ställning. Att gå ut i två allmänna val och abdikera från att ta ställning i denna fråga tror jag - särskilt i det andra valet, som är specifikt inriktat på EU - kommer att leda till att politikerföraktet ökar och till att respekten för den parlamentariska demokratin försvagas. Det är inte vad vi i Sverige behöver. Vi behöver precis det motsatta.
Fru talman! Jag har redan gett besked. Vi kommer, när vi finner att tiden är mogen, att gå ut. Men vi kommer under inga omständigheter att söka mandat i ett val till EG-parlamentet. Det menar jag är olämpligt; det är en konstig tanke. Det finns ingen anledning att se den som en vattendelare i den här frågan.

Fru talman! Den gångna helgens beslut var mycket viktigt för Europas folk. Det kommer att förändra något så centralt som vilka pengar vi har i vår plånbok och i våra fickor. Sverige stannar alltså utanför. Jag menar att det var två saker som dämpade känslan hos en Europavän inför det som hände i helgen. Det första var den tydliga närvaron av fransk nationalism som gjorde sig påmind och som påminde en Europavän om varför detta samarbete behövs. Det är tråkigt att den typ av eftergifter behövde göras som här har redovisats. Det andra var det uppenbara utanförskap som Sverige hamnade inför detta beslut. Erik Åsbrink säger att det var många som fick vara utanför när det viktiga beslutet fattades. Det må så vara. Men det inflytande i Europa som folkomröstningsresultatet gav oss 1994 har denna regering till stor del förverkat. Det är uppenbart för alla utom tydligen för finansministern att Sverige nu hamnar vid sidan av och att det finns stor irritation ute i Europa över den position som Sverige har intagit. Jag vill rikta frågor om den svenska folkopinionen. Vi har alla skäl att fundera över våra mandat inför höstens val. Jag tycker att det är märkligt att Erik Åsbrink säger att denna regering först efter höstens val - om den är omvald eller inte - börjar föra dialog med svenska folket om vad EMU innebär. Sedan skall den inte bry sig heller om junivalet 1999. Då landar vi alltså på ett septemberval 2002. Då undrar jag hur finansministern tror att svenska folkets förhållande till euron ser ut september 2002, långt efter det att euron är införd både elektroniskt och också fysiskt. Då finns pengarna i omlopp. Det kommer alltså att i många hänseenden för svenska hushåll redan vara möjligt att spara, ha bolån och annat i euron. Då först skall beslutet fattas om Sverige skall gå in eller inte efter en diskussion. Jag finner detta oerhört märkligt och tror att svenska folket, kanske först litet senare, också kommer att undra: Hur kunde socialdemokratin lura i vassen i denna viktiga fråga?
Fru talman! Jag har mött varken stor irritation eller känsla av utanförskap. Till skillnad från Fredrik Reinfeldt har jag deltagit i ett antal möten däribland mötet under helgen. Det fanns mycket irritation på det mötet, men den riktades till ingen del mot Sverige. Den riktades mot den utdragna och besvärliga processen att utse ordförande för den europeiska centralbanken. I ett antal inlägg uttryckte man en stark önskan att hålla samman EU och också välkomnade Sverige att träda in vid ett senare tillfälle. Vårt inflytande bestäms av hur aktiva vi är, vilka initiativ vi tar, vilka möjligheter vi har att bygga allianser med andra länder. Sverige är aktivt, har varit aktivt och skall fortsätta att vara aktivt i EU-sammanhang. Det gäller viktiga områden som sysselsättningen, där vi har varit pådrivande. Det gäller att verka för en ökad öppenhet, samarbete på miljöområdet, arbetet för att förverkliga den inre marknaden och inte minst utvidgningen. I alla de frågorna är Sverige pådrivande och utövar inflytande. Den bild som Fredrik Reinfeldt ger stämmer inte med verkligheten. Hur ett eventuellt kommande avgörande skall ske är inte bundet till ett enda tänkbart tillfälle, det ordinarie valet 2002. Det är en möjlighet, men det kan ske vid extra val och genom folkomröstning. Vi har för socialdemokraternas del inte nu velat binda oss för vilket av dessa olika alternativ som skall väljas.
Fru talman! Det blir väldigt märkligt för svenska folket som på TV:n sett och i tidningarna läst att det nu tydligen skett någonting stort ute i Europa. Beskedet från denna regering är att vi står utanför. Men ändå i vardagslivet och i kontakter med små och stora företag kommer denna gemensamma valuta att tränga sig in i den svenska ekonomin, trots beskedet om att vi står utanför. Det blir en känsla av overklighet. Svenska folket kommer att undra: Varför har vi inte fått besked om detta? Varför är det ingen som berättar hur de vill ha det? Det är en fråga som vi redan nu får. Då är det märkligt att sex partier i riksdagen säger ja eller nej och ett inte vet vad det vill, och det råkar vara det största partiet. Det är mycket märkligt. Jag vill gärna betona att folkbildning för mig som gav mig in i politiken handlar just om detta. Jag tar ställning och berättar för mina väljare. De som röstar på mig skall veta vad jag tycker om EMU, att jag är för EMU och på vilket sätt jag är det. Men när det gäller socialdemokraterna är det inga besked. Vi vet ingenting, vi vet inte ens vid vilken tidpunkt vi skall få euron. Det kanske blir 2002, men det kan t.o.m. bli någon annan tidpunkt enligt Erik Åsbrink. Det är inte något bra besked.
Fru talman! Till skillnad från Fredrik Reinfeldt tror jag inte att euron kommer att tränga sig in i den svenska ekonomin. Jag är övertygad om att den svenska kronan kommer att vara det helt dominerande betalningsmedlet även under de kommande åren. När det gäller formerna för att fatta beslut har vi olika traditioner inom socialdemokratin respektive moderaterna. Vi förde en omfattande debatt internt innan vi bestämde oss för den hållning som vi valt. Moderaterna bestämde sig först utan debatt. Det har väl inte förts så värst mycket intern debatt efter beslutet heller. Vi vet - det är lätt att konstatera - att det finns delade meningar också inom moderaterna, även om partiledningen gör sitt bästa för att undertrycka det. Jag tycker inte att det är något bra sätt att fatta beslut på. När det handlar om en så stor och viktig fråga skall det föregås av en mycket omfattande debatt och ett omfattande förankringsarbete. Vi får inte fatta ett beslut som går på tvärs mot vad majoriteten av svenska folket tycker.
Fru talman! Finansministern är inte helt oväntat litet dåligt underrättad om hur de interna turerna har gått bland moderaterna. Vi har haft två interna rådslag. Vi har under samtliga partistämmor under 90 talet fattat beslut om att stödja ett inträde vid starten av det tredje steget i EMU. Vi skrev detta i partimotioner redan under 80-talet. Det är en väl känd ståndpunkt för moderata väljare, även om det naturligtvis alltid i alla partier finns avvikare i den här och andra viktiga frågor. Jag tror inte att man kan säga att vår uppfattning om EMU har varit dåligt underbyggd. Jag har dock en fråga. Finansministern sade att vi kan komma in om vi vill. Hur är det då med ERM beslutet, beslutet att stå utanför växelkursmekanismen, som också nämndes, och beslutet att inte gå in i den nya konstruktionen av ERM 2 som denna regering fattat? Det är väl också ett skäl att faktiskt hävda att Sverige skall fortsätta sitt utanförskap, även om vi själva skulle komma fram till uppfattningen att vi vill komma in.
Fru talman! Det är en märklig kontrast. Fredrik Reinfeldt efterlyser mera debatt och opinionsbildning från socialdemokraternas sida. De exempel som lyfts fram från moderaternas sida är två rådslag och några motioner som skrevs på 80-talet. Jag förstår inte riktigt vad de har med saken att göra. Det fanns över huvud taget inte några beslut om en valutaunion då. Det var inte så mycket att komma med. Jag menar att det krävs mycket mera för att svenska folket skall kunna bilda sig en uppfattning i denna fråga. Det är inte heller så att vi säger att debatten skall starta efter valet. Debatten pågår nu. Jag är ständigt ute i debatter i olika sammanhang där jag talar om dessa frågor. Ibland möter jag den för mig litet egendomliga kommentaren: Varför debatterar ni inte EMU? Jag gör nästan ingenting annat. Jag tycker att flera skulle göra det. Det behövs mycket mer. Det här är en stor och svår fråga. Fler människor behöver sätta sig in i den. Det är någonting som vi skall fortsätta med, gärna före valet men också efter valet, för att så småningom när det blir aktuellt ha ett välgrundat underlag för att fatta ett långsiktigt beslut i frågan.
Fru talman! Det är rätt tydligt vilka åsiktsskillnader som finns här, men det är ändå så att vi måste backa litet i fråga om när politiska beslut fattas. Det har under en lång tid funnits ett stöd hos moderaterna både för Europatanken, idén om att få ett närmare samarbete mellan Europas länder, och för en framtida gemensam valuta. Detta har det funnits skrivningar om under 80-talet och under 90-talet. Det är ofta så politisk verksamhet uppstår. Man tycker först, konfererar och kommer fram till ett beslut inom partiet om vad man vill göra, presenterar det för väljarna och sedan genomför man det. Socialdemokratin har på 90 talet introducerat någon omvänd idé, att först kommer verkligheten med beslut som man inte tar ställning till och som väljarna sedan skall få tyckat till om. I efterhand, långt efter det att allting redan har skett, skall socialdemokratin fatta beslut. Jag tror att väljarna har väldigt svårt att hänga med i detta. Det är nog komplicerat ändå att leva som medborgare på 90-talet, och dessutom skall man ha politiska partier som inte vet vad de vill.
Fru talman! Om Sverige skall gå in i valutaunionen i framtiden måste två avgörande villkor vara uppfyllda. Det ena är att ha en stark ekonomi, det andra att ha en folklig förankring. För några år sedan hade vi varken det ena eller det andra. Vi hade gigantiska underskott. Under den tid när Fredrik Reinfeldts partivänner ledde regeringen skulle Sverige inte ha kommit i närheten av ett medlemskap. Vi skulle ha utestängts med bitska kommentarer: Gå hem och sköt er ekonomi innan ni diskuterar medlemskap i valutaunionen. Nu klarar vi de ekonomiska kraven. Nu kan vi möta problemen från en ekonomisk styrkeposition. Den andra förutsättningen, som moderater inte bryr sig så mycket om, är att det i dag saknas en folklig förankring. För mig är detta viktigt. Jag vill inte att vi skall ta ett så stort och avgörande steg om vi inte har stöd från svenska folket. Där skiljer vi oss på ett fundamentalt sätt.
Fru talman! Jag är litet mystifierad över vad socialdemokraterna egentligen har för värderingar i den här frågan. Vid debatter om Schengen och Amsterdamfördraget här under de senaste veckorna har många socialdemokrater sagt att de inte vill ha en federalistisk EU-stat. De vill inte ha ett sådan utveckling utan i stället ett samarbete mellan fria stater. Samtidigt är såvitt jag förstår ekonomer är rätt så överens - t.ex. i Calmforsutredningen - om att valutaunionen, EMU, är ett sätt att öka samordningen kring den ekonomiska politiken, att centralisera de ekonomiska besluten och att foga samman de europeiska staterna ekonomiskt så tätt som möjligt. Det är så att säga det politiska projektet. Det är ju inte motiverat av ekonomiska skäl att bilda en valutaunion. Kanada är ett tydligt exempel på att det inte behövs någon valutaunion för att ha ett bra ekonomiskt samarbete. Snarare använder man EMU som ett sätt att driva fram en federalistisk EU-stat. Här svävar regeringen och Erik Åsbrink svävar på målet. Man talar inte om vad man har för grundvärderingar. Erik Åsbrink säger att han vill se att EMU lyckas. Det måste betyda att de ekonomisk-politiska besluten måste centraliseras till EU. Hur skall valutaunionen annars kunna lyckas rent ekonomiskt? Men är det inte detta som många socialdemokrater här i kammaren säger att de är emot? Då går vi mot en federalistisk statsbildning i EU. Socialdemokraterna och Erik Åsbrink måste bli tydliga och tala om vad de har för grundvärderingar så att vi åtminstone kan föra en vettig politisk diskussion om hur man bör förhålla sig utifrån olika grundvärderingar.
Fru talman! När jag och regeringen säger att vi hoppas att EMU lyckas borde det vara någonting som alla kan ställa sig bakom, även de som är kritiska till valutaunionen som projekt. När unionen väl är en realitet - och nu kan man säga att det är en realitet genom helgens beslut - skulle verkningarna, inte bara för de elva deltagarländerna utan också för de länder som inte går in i valutaunionen, däribland Sverige, bli väldigt negativa - kanske oöverskådligt negativa - om projektet misslyckas. Vi har all anledning att önska oss att så inte sker, och det borde vara en fråga som förenar oss, oavsett vilka de grundläggande attityderna till projektet som sådant är. Det har ingenting att göra med centralisering eller inte. Det är en helt annan debatt som också är viktig och som tidigare har förts i denna kammare. Vi vill inte ha ett överstatligt och centralistiskt Europa. Det finns inslag i EU-samarbetet - och för den delen också i andra internationella fördrag som vi har anslutit oss till - där vi säger upp en del av den nationella suveräniteten. Det har Sverige gjort långt innan vi gick med i EU. Samtidigt ligger den helt avgörande beslutanderätten - och skall ligga även framöver - på nationell nivå. Man kan från fall till fall ibland diskutera förskjutningar på dessa områden, men den grundläggande attityden är naturligtvis att vi även i framtiden i allt väsentligt skall behålla beslutanderätten på nationell nivå.
Fru talman! Innebörden av ställningstagandet att man inte vill centralisera de ekonomisk-politiska besluten till EU, att vi skall behålla vår självbestämmanderätt i riksdagen och regeringen när det gäller ekonomisk politik och skatter är att man faktiskt försvagar EMU-projektet. EMU-projektet bygger ju på att man skall sammanfoga ekonomierna i EU-länderna och bilda en stark gemensam ekonomi med en lång rad gemensamma åtaganden. Det går inte ihop. Det valutaområde som EMU omfattar är väldigt ekonomiskt olikartat. Det är inte optimalt på något sätt. Det är enkelt att visa att projektet kommer att ge dåliga ekonomiska effekter i form av höga räntor och en svag euro, om man inte samordnar den ekonomiska politiken ytterligare. Argumentationen från socialdemokraterna går ju inte ihop.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det kommer att krävas en viss samordning mellan de elva länder som går in i valutaunionen. Men jag bedömer inte att det handlar om en omfattande överstatlig politik. Vad det handlar om är att ha ett erfarenhets och informationsutbyte och att i vissa fall ha synpunkter på andra länders finanspolitik. Samtidigt är det litet paradoxalt att med en gemensam penningpolitik och en gemensam valuta blir i själva verket behovet av ett nationellt bestämmande över finanspolitiken större än tidigare just för att möta situationer när det inträffar störningar som kan slå olika i olika länder. Då kan detta inte hanteras med penningpolitiken som förr i tiden, utan det måste hanteras genom finanspolitiken. Det innebär att den kanske kommer att variera mera mellan länderna efter valutaunionen än innan. Sedan finns det en stark uppfattning i alla länder att inte på ett avgörande sätt släppa ifrån sig bestämmanderätten över finans och skattepolitiken till en gemensam instans. Det har jag märkt mycket tydligt. Jag tror inte på en snabb utveckling i överstatlig riktning.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Erik Åsbrink säger, att det saknas folkligt stöd, inte bara i Sverige utan runt om i EU-länderna när det gäller en gemensam finanspolitik i EU och en ytterligare centralisering av de ekonomisk-politiska besluten. Så är det. Detta var skälet till att försöken tidigare i EG:s historia att bilda en ekonomisk union misslyckades. Det är också därför som idén till en valutaunion har dykt upp. Det finns egentligen inget motiv till en valutaunion om man inte har för avsikt att knyta ihop EU-ländernas ekonomier, att bilda en bas för en gemensam ekonomisk politik och att fatta gemensamma beslut centralt som gäller i alla EU-länder, alltså tvärtemot den ståndpunkt som Erik Åsbrink har när det gäller synen på EU som federalistiskt projekt. Tack vare en stark finanspolitik i Sverige har vi kunnat föra en bra penningpolitik, och detsamma gäller för EU och EMU.
Fru talman! Det finns en viss risk för upprepningar i den här debatten. Jag vill bara avslutningsvis påminna om att det är faktiskt på det sättet att Sverige har bestämt sig för att inte gå in i valutaunionen. Vi kan ompröva det beslutet i framtiden, men det skall ske på ett sådant sätt att det svenska folket får möjlighet att avgöra den frågan. Det tycker jag att även Roy Ottosson borde vara till freds med. Det får inte av den här debatten låta som att vi hade fattat det motsatta beslutet. Vi går inte in i valutaunionen. Roy Ottosson, som inte vill att Sverige skall gå med i valutaunionen, borde väl vara nöjd med det beslutet. Han borde också vara nöjd med att framtida beslut fattas på ett sådant sätt att svenska folket avgör den frågan.
Fru talman! Jag vill göra ett påstående och ställa två frågor. Påståendet är att det är bra att regeringen inte har så bråttom i den här frågan utan skyndar långsamt. Det är nödvändigt därför att frågan i sig är svår och därför att människorna skall få möjlighet att ta ställning i frågan. Min första fråga handlar om debattklimatet inom EU. Vår statsminister har dristat sig att tycka att EMU är ett skakigt projekt, och den uppfattningen delar jag verkligen. Tongivande kretsar i EU har tagit oerhört illa upp för detta. Jag vill då fråga finansministern hur han ser på denna ovilja att diskutera svårigheter och risker med EMU. Från ett normalt politiskt projekt har det övergått till att bli något slags dogm. Min andra fråga är föranledd av att det tidigare, åtminstone i den svenska debatten, resonerades mycket om riskerna under övergångsperioden, innan den absoluta låsningen och innan det gemensamma myntet är infört. Den debatten hörs det inte mycket av nu. Jag skulle vilja höra vad finansministern har för syn på detta.
Fru talman! När det gäller den första frågan tror jag att Bengt-Ola Ryttar överdriver litet beträffande reaktionerna i omvärlden. Det är klart att det har funnits kritiska synpunkter, konstigt vore det annars. Men man skall ha klart för sig att det inte har ägnats så väldigt stor uppmärksamhet åt Sverige i dessa frågor. EU-länderna, framför allt de som har förberett sig för valutaunionen, har varit fullt upptagna med att möta konvergenskraven. Det har funnits en viss känslighet för kritik, eftersom projektet har varit ömtåligt och ifrågasatt också i de andra länderna. Man vill att det så att säga skall sittas still i båten. Statsministerns kommentarer handlade i hög grad om ländernas förmåga att uppfylla konvergenskraven. För bara ett år sedan såg det betydligt svårare ut än vad det gör nu. Nu vet vi att elva länder anses ha uppfyllt kraven. Det var nog inte många som trodde det för ett år sedan och ännu mindre för två år sedan. Så saken har kommit i ett litet annat läge på det sättet. När det gäller risker under en övergångsperiod är det framför allt riskerna från nu fram till årsskiftet som har betonats. Det var ett skäl till att omräkningskurserna fastställdes redan vid mötena förra helgen och inte, som vi tidigare hade planerat, vid årets slut. Nu är detta känt, och ingen spekulation kan riktas om osäkerhet kring dessa frågor. 1999. Även om den inte synliggörs för medborgarna i form av sedlar och mynt, bedömer jag att riskerna är betydligt mindre. Det är klart att det alltid finns risker med ett sådant här projekt. Det har helt enkelt att göra med om man kan föra en sådan ekonomisk politik att man åstadkommer en jämn och balanserad utveckling i alla länder, att man undviker en situation där vissa länder får en stark tillväxt och andra länder stagnerar och får hög arbetslöshet. Den typen av problem kommer man naturligtvis att få hantera under lång tid framöver.
Fru talman! Jag vet inte om jag övertolkar finansministern när jag uppfattar en viss tveksamhet när finansministern säger att elva medlemsländer anses ha uppfyllt kriterierna. Det är naturligtvis litet skakigt i en del av de elva länderna.

Mina kanaler säger att vår statsministers påstående om skakigheter har tagits väldigt illa upp.
Fru talman! Återigen: Vi skall inte tro att vår debatt och våra kommentarer ständigt står i centrum för debatten i andra EU-länder. Så är det inte, utan den helt dominerande uppmärksamheten ägnas åt andra förhållanden. Jag bestrider påståendena att Sverige skulle vara så illa sett eller ha så stora svårigheter i relationerna med andra länder. Så är det inte. Jag har ju möjlighet att ständigt på plats följa utvecklingen i samtal med mina kolleger och med andra. Sedan kan man filosofera om risker med valutaunionen. Det är klart att det finns risker med det projektet. Det finns också risker med att inte gå in i valutaunionen. Det finns ingen riskfri tillvaro. Vilken väg vi än väljer i den ekonomiska politiken, så tar vi vissa risker. Det är inte så att alternativet är en helt säker tillvaro med garanterad utveckling, utan det kan vara fråga om olika typer av risker. Vi får värdera vad som är viktigast. Men oavsett vilken kurs vi väljer i framtiden, kommer vi att ta vissa risker. Det gäller naturligtvis att vi så långt som möjligt hanterar vår ekonomi, att vi har en stark ekonomi så att vi kan möta påfrestningar och problem när de uppkommer.
Fru talman! Det som Erik Åsbrink säger om Sveriges relationer till övriga EU-länder och diskussionen där är kanske riktigt. Men det faktum att det så fort man avviker från det som för dagen anses vara det politiskt korrekta ger anledning till så intoleranta attityder, som jag själv också har upplevt, tycker jag är en farlig tendens. Jag tror att vi måste tala litet mer klarspråk om att det måste gå att ha olika uppfattningar också i EU-arbetet.
Fru talman! Återigen: Jag har inte märkt så mycket av detta. Det finns säkert enstaka personer här och var som visar upp intoleranta attityder, men på det hela taget möts Sveriges ställningstagande med respekt och förståelse. Att man har en annan uppfattning i en del fall är förvisso sant, men det betyder inte att man fördömer Sverige eller vill förhindra oss från att debattera. Det är klart att vi skall debattera den här frågan på samma sätt som man gör det i andra länder.
Fru talman! Detta är en informationsdebatt, och jag vill faktiskt ha information. Man har ju sagt att Maastrichtfördraget är EU:s grundlag. Vi sitter här i en lagstiftande församling. Vi vet att vi skall göra lagar som skall vara klara och lätta att följa och att lagarna gäller ända tills vi ändrar dem genom ett nytt beslut. I Maastrichtfördraget fanns konvergenskriterier som var helt klara. Man skulle ha en skuld av viss storlek. Den fick inte vara alltför stor, inte över 60 % av BNP. Man skulle ha varit med i ERM i minst två år osv. Klarade man inte dessa kriterier skulle man få vänta och se till att man klarade dem. Sedan har man förhandlat om detta, så man har egentligen förhandlat om en lag. Därför måste jag fråga: Gäller konvergenskriterierna som de står i Maastrichtfördraget, eller gäller de inte för framtiden? Vad gäller då, hur tolkar man dem då, hur kan man ändra dem och hur kan man väga samman de olika reglerna till en helhet? Tidigare hette det att man måste vara med i ERM i två år. Jag vet att man i den engelska debatten verkligen har hållit fast vid detta och sagt att man inte kan gå in i EMU tidigare än vid en viss tidpunkt, därför att man då har varit inne i ERM i två år. Avser finansministern att ta in Sverige i ERM 1999 för att vi skall kunna gå in i EMU 2001? Kan vi vänta, eller behöver vi ta hänsyn till detta? Jag tycker att det är väldigt viktiga frågor.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att konvergenskraven har utsatts för tolkningar. Jag vet inte om man skall tolka Margit Gennsers kommentarer så, att detta är olämpligt och farligt. Jag skulle nog vilja säga att det är omöjligt att undgå tolkningar. Alla texter kan utsättas för tolkningar. Alla texter är inte glasklara. Det finns t.o.m. exempel på formuleringar i fördraget som kan upplevas som litet motstridiga. Att det skulle ske tolkningar är ingenting som har tillkommit på sluttampen för att fixa in vissa länder, utan det har hela tiden stått klart att tolkningar kommer man aldrig ifrån. Sedan kan man naturligtvis diskutera om tolkningarna är lämpliga och om man har tillämpat kraven tillräckligt strikt, men man kommer aldrig ifrån att det sker tolkningar. Självfallet gäller konvergenskraven även i framtiden. Det är en viktig princip. Det har också slagits fast i olika sammanhang att det för länder som går in vid ett senare tillfälle skall gälla samma tolkning som har gällt för de länder som går in vid starten. Det skall inte vara hårdare krav eller lösare krav, utan det skall vara samma krav. I fråga om växelkursmekanismen råder alltjämt en osäkerhet. Det är helt klart att en strikt tvåårsgräns inte har tillämpats, eftersom Italien och Finland släpptes in, vilka inte har varit med i ERM i två år. Ingen kan i dag säga om det finns någon annan tidsgräns eller om det formella kravet finns över huvud taget. Den frågan står öppen inför framtiden. För svenskt vidkommande kan jag bara upprepa vad jag har sagt många gånger förut: Det är inte aktuellt med en anknytning till ERM.
Fru talman! Skuldkravet var ju 60 % av BNP. Vad jag förstår har Italien precis klarat att ha ungefär dubbelt så hög skuld av BNP. Det är ingen tolkning - eller i varje fall är det en mycket vid tolkning av ett begrepp. Jag måste säga att när man sitter i en lagstiftande församling är det väldigt viktigt att man också anser att land skall med lag styras. Då skall lagarna vara så klara att inte tolkningarna blir för vida. Dessutom brukar det vara domstolarna som skall tolka lagarna. Men här är det i stort sett en beslutande församling - eller dennas tjänstemän - som har tolkat det hela. Det är därför jag undrar. Det är också väldigt viktigt att veta. Det handlar om framtiden för medborgarnas rättssäkerhet i vid bemärkelse.
Fru talman! Först vill jag säga något om skuldkravet. Nu har jag har inte texten till fördraget framför mig. Men det står ju att det är 60 % eller, om skulden är högre, att den minskar i tillfredsställande takt. Det är den senare innebörden som man möjligtvis kan tolka. Men det är inte så att det uttryckligen har angivits att det under inga omständigheter tillåts att ett land har högre skuldkvot än 60 %. Sedan är det inte en domstol som fattar de här besluten. Det är rådet i form av regerings och statschefer som gör detta - förgånget av Ekofinrådets rekommendation. I dessa församlingar sitter politiker. Det har naturligtvis stått klart från första stund att det finns en stark politisk dimension. Det är inte juridiska spörsmål som fäller utslaget utan politiska aspekter väger tungt. Det är naturligtvis ingen överraskning för någon att det är på det sättet.
Fru talman! Nej, det är kanske ingen överraskning för mig att när det gäller politik är det inte så noga att följa regler. Men jag tycker att detta på ett vis är väldigt allvarligt. Man satte upp det här som ledstjärna för medborgarna i Europa; att det är väldigt viktigt att klara de här kraven. Man har hängt upp valutaunionens legitimitet på de här kraven. Sedan tolkar man dem, och jag måste säga att man tolkar dem med oerhört stor generositet. Så långt kan vi väl komma. Jag tycker att det är farligt för legitimiteten.
Fru talman! Jag känner väl inte att jag ensam är måltavla för Margit Gennsers kritik. Den riktar sig också mot Helmuth Kohl, Jacques Chirac, Tony Blair och många andra beslutfattare som har varit med under den här helgen. Det är naturligtvis tillåtet att ha den mycket striktare tolkning som Margit Gennser gör sig till talesman för. Jag kan bara konstatera att i slutänden väger politiska överväganden mycket tungt. Det är inte heller överraskande. Man kunde förutse att det skulle vara på det sättet. Man kan sätta frågetecken för vissa inslag i detta. Men man kan samtidigt konstatera att samtliga länder har gjort mycket stora framsteg under de gångna åren när det gäller att möta konvergenskraven - en process som många nog inte trodde var möjlig. Oavsett tolkningar är det ett faktum att mycket stora framsteg har gjorts när det gäller budgetsanering och när det gäller att få ned inflation och räntor i samtliga EU-länder. Det tycker jag ändå är värt att notera.
Fru talman! Ja, budgetsaneringen har lyckats på många håll - med hjälp av vissa bokslutstransaktioner i en del fall. Men vi har fått andra problem. Det såg vi t.ex. i Sachsen-Anhalt. Vi börjar få svåra politiska problem. Det tycker jag är mycket allvarligt. En av ledstjärnor för EU är ju freden och att man skall utveckla en världsdel där det går bra. Det här kanske beror på att de strikta villkoren har lett till en ganska hög arbetslöshet - och till växande arbetslöshet. Men jag begärde egentligen ordet för att säga att i en marknadsekonomi måste man följa avtal. Annars kan man inte handla mer. Det är därför jag är litet rädd för alltför mycket politik.
Fru talman! Ja, det är tillåtet för Margit Gennser att tycka att det inte skall vara för mycket politik. Jag tycker över huvud taget att mycket av det som Margit Gennser säger kunde vara en intern debatt inom Moderaterna. Det skulle säkert behövas för att få en något bredare bild än den annars oerhört ensidiga framtoning som kommer från den moderata partiledningen i de här frågorna. Jag delar inte uppfattningen att det här skall reduceras till ett rent juridiskt spörsmål. Det är det inte. Det här är politik. De avgörande besluten fattas av politiker. Så tycker jag också att det skall vara. Ett beslut om att starta en valutaunion skall inte fattas av jurister. Det skall fattas av ansvariga politiker. Och det är så det har gått till. Vi kan väl enas om att budgetsaneringen har varit framgångsrik i alla EU-länder - även om det är riktigt att det är få länder som den har varit så framgångsrik i som Sverige.

Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt gå upp i den här debatten. Men med tanke på vad jag har hört här tidigare i kammaren måste jag, inför det beslut som vi har att ta ställning till genom votering inom en halvtimme, säga att det är ett fullständigt idiotiskt förslag. Det är ett förslösande av skattemedel som saknar motstycke under den här mandatperioden. Så är det. Det handlar om 6,6 miljarder kronor till en liten vägsnutt som egentligen bara Moderaterna i Stockholm vill ha i den omfattning som vi talar om här och nu i kammaren. Fru talman! På 70-talet krävde Årsta byalag trafiksanering på de boendes villkor. Nästan 30 år senare byggs - det byggs redan nu, fast vi ännu inte formellt har fattat något beslut - en motorväg som medför bättre boendemiljö för de boende i Årsta och Hammarby. Men samtidigt innebär det att ett nyplanerat bostadsområde i Hammarby sjöstad kommer att få en motorled i dager utanför sina fönster. Det har alltså tagit 30 år att gå till beslut om att flytta ett problem från ett boendeområde till ett planerat nytt boendeområde. Gör en trafiksanering som medför bättre boendemiljö både i Årsta och Hammarby och planera ett nytt område i Hammarby! Låt vägen fortsättningsvis även gå i dager på Hammarby industriväg! Åk dit och titta hur det ser ut! I stället är det detta med en tunnel nere vid Sickla sluss. Nuvarande planering stänger slussen för all framtid. Vägverket vägrar nämligen att låta en sluss byggas där. Så är det. Använd också en del av de här avsatta medlen till annat. Det behövs inte så mycket medel för att genomföra de här förbättringarna på de boendes villkor. Avsätt i stället medel till att gräva ned Centralbron! Ett sådant beslut, fru talman, finns det folklig förankring för. Varför inte för en gångs skull fatta beslut här i riksdagen som sammanfaller med folkviljan? Det kan inte vara helt fel. Som jag ser det finns det endast ett skäl till dagens svulstiga förslag, nämligen att så småningom fortsätta motorleden även ut till Gärdet. Det vet folk som bor där. Det blir inte många som kommer att rösta på m i Hammarby. Det vet jag, för där bor jag. Men det kommer inte heller att bli många som röstar på m på Östermalm, för de gillar inte att få upp motorvägarna på Gärdet.

Fru talman! Hans Stenberg anklagar Miljöpartiet för att av ideologiska skäl vilja strypa alla vägsatsningar i evinnerlig tid. Så är det förstås inte. Det är naturligtvis inte sant. Men miljöpartister prioriterar av ideologiska skäl vissa värden som Socialdemokraterna i och med dagens beslut inte prioriterar lika högt. Det betyder t.ex. att vi vill ha en långsiktigt hållbar utveckling och därmed långsiktigt hållbara trafiklösningar. Vi prioriterar en god boendemiljö, vi prioriterar en stadsmiljö som är på barnens villkor, vi prioriterar hänsynstagande till kommande generationer, osv. Vi försöker inte alls krångla till det för bilister och andra som färdas på väg. Tvärtom är jag gärna med och stöttar förslag som förbättrar vägstandarden i Hans Stenbergs län, där det faktiskt behövs. Hans Stenbergs angrepp på Miljöpartiets kritiska frågor stärker inte skälen för att bygga Södra länken. Hans Stenberg undrade också hur jag så tvärsäkert kan säga att dessa 680 miljoner inte kommer att tas från väganslaget. Jag kan förstås inte vara tvärsäker, det har Hans Stenberg helt rätt i. Men jag har två saker att basera mitt uttalande på. Det första är ett uttalande från Jan Brandborn, som är chef för Vägverket. Han sade att de nuvarande beräkningarna faktiskt inte bygger på att man skall ta med Södra länken inom det anslag som planeras för de kommande tio åren. Det andra är det svar som jag fick av kommunikationsminister Ines Uusmann vid en frågestund. Hon sade då att man får se varifrån dessa pengar skall tas men att det absolut inte var någon självklarhet att de skulle tas från väganslaget. Det är litet löjeväckande om det verkligen är som Hans Stenberg säger, nämligen att vi nu planerar en väg som inte är planerad i budgeten och att vi samtidigt har en parallell process där vi planerar andra vägar. Men vi vet att någon av dessa vägar kommer att få stryka på foten och senareläggas när vi skall börja betala av Södra länken. Då är det först dessa Jag tror att folk är intresserade av att veta vilka vägar som redan nu kan vara aktuella för att inte byggas.

Fru talman! Jag vill be ledamöterna om ursäkt för att jag förlänger debatten, men detta är ju min hembygd, och det är här som jag har mitt riksdagsmandat. Det som föranleder mig att säga något är att jag, när jag har lyssnat på debatten och hört de synpunkter som har framförts, har fått fullständigt klart för mig att många av ledamöterna inte vet vilken väg och vilket projekt som vi talar om. Därför vill jag ge några synpunkter. Ewa Larsson berörde detta litet grand. Men flera talare har antytt att detta skulle vara något som har kommit upp i samband med Dennispaketet. Detta är inte en följd av Dennispaketet när det gäller Södra länken. Det är ingen överdrift att påstå att Södra länken har varit planerad i 30 år i den kommun som jag bor i. Trafikfunktionen har hela tiden varit densamma, nämligen att leda genomfartstrafiken förbi innerstaden samt förbi känsliga och i dag störda bostadsområden, så att miljön, trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras. Nu försöker man få detta till att vara en del av Dennispaketet som man vill ha slut på. Detta är en led som vi har behövt länge i väldigt stora och berörda områden. Gamla stan. Om vi tittar på vad som har skett under dessa 30 år i dessa områden befolkningsmässigt framkommer följande. I Värmdö har antalet invånare från 1970 fram till nu ökat från 15 000 till 28 000. Det är en ökning som är den största i landet. I Nacka har antalet invånare under denna tid ökat från 48 000 till 72 000. Det är alltså 100 000 invånare som har dessa två vägar som finns in till staden som enda möjlighet att komma förbi Stockholm. Berörda områden är Hammarbyhöjden med 7 000 invånare, Johanneshov med 5 000 invånare, Årsta med 15 000 invånare och Södermalm med 90 000 invånare. Syftet är också att avlasta genomfartstrafiken på Södermalm. Vi diskuterar också ett nybygge - Hammarby sjöstad - med omkring 20 000 invånare, varav 4 000 i första omgången är direkt berörda av att man gör någonting åt vägen. Om man inte gör något åt vägen minskar den exploatering som efterfrågas framför allt av Stockholms ungdomar som nu bor hemma hos sina föräldrar. Totalt är alltså antalet människor som på det ena eller andra sättet är berörda av genomfarten ca 250 000 människor. Det är inte fråga om en liten väg vilken som helst. Det handlar om en av de största trafikmängderna som vi har i det här landet. Vid 40 000. Men trafikmängden har från 1976 och fram till nu ökat från 58 000 till 80 000 fordon utan att man har gjort någonting åt dessa vägar och utan att de som bor där har fått några förbättringar under alla dessa år. Centralbron här utanför som alla kan stå och titta på, eller fem gånger trafikmängden på Vasabron, eller fyra gånger trafikmängden på Öresundsbron. Det är ingen liten väg vilken som helst. Och här bor, som jag sade, väldigt många människor. Varför har det kunnat bli på detta sätt? Jo, här är det flerfamiljshus, inte villor, som trafiken passerar. Vi har i miljödiskussionerna alltid fått höra att så fort det gäller flerfamiljshus är det lätt att negligera det buller och de avgasproblem som finns. Men så fort man skall genom ett villaområde blir det både bullerplank och motorvägar. Om man tar Nacka och Saltsjöbaden som exempel så har man där länge haft en motorväg till ett exklusivt villaområde en bit ut i Stockholms skärgård. Så ser skillnaderna ut i den kommun och i den region där jag verkar. Där får villaområdena alltid snabbt förbättringar när det handlar om miljö och buller, men områdena med flerfamiljshus får nästan aldrig några förbättringar.

Fru talman! Jag beklagar bara att Socialdemokraterna inte har valt att arbeta med den gröna rörelse som länge har funnits i Stockholm och som fortfarande finns och som växer. Då hade det inte tagit 30 år att göra trafikförbättringar på de boendes villkor i Årsta. Nu måste Socialdemokraterna ha med Moderaterna för att göra förbättringar. Dessa förbättringar är för svulstiga. Vi talar om en motorväg som kommer att leda till vad? Vart skall den ta vägen på andra sidan Sickla?
Fru talman! Vart skall den ta vägen? Den skall ta hand om 80 000 invånare som bor där. Den skall klara av två stora hamnar som finns där. Det behövs inte några sådana framtidsmardrömmar som Ewa Larsson påstår att det är. Om Moderaterna tycker att det är bra att man klarar miljön där kommer vi socialdemokrater att stödja det. Det som Ewa Larsson talar om - det gröna som vi har sett - har hela tiden gällt villaområdena men inte områdena med flerfamiljshus.
Fru talman! Jag vet inte att jag bor i någon villa i Hammarby. Jag vet inte att människorna i Årsta byalag bor i några villor. Vi talar om flerbostadsområden. Om vi hade haft bara villaområden hade det säkert inte tagit 30 år att få trafiksaneringar. Då hade det gått fortare. Kan Socialdemokraterna förklara varför de, när de efter 30 år gör en trafiksanering, måste ha med Moderaterna, vilka kräver en motorväg, annars tror jag inte att det hade sett så svulstigt ut? Handen på hjärtat, Ingemar Josefsson. Kan Ingemar Josefsson förklara för mig vad det kommer att innebära för det nya planerade bostadsområdet i Hammarby sjöstad när man får denna väg klar för sig?
Fru talman! Handen på hjärtat, säger Ewa Larsson. Under den tiden jag var i Stadshuset lyckades vi nästan aldrig få med Miljöpartiet på de förändringar som vi ville göra som innebar miljöförbättringar för de boende.
Fru talman! Ingemar Josefsson får det att framstå som om alla som bor i Nacka och Värmdö dagligen kommer att störta i väg på Södra länken. Så är det naturligtvis inte. Vi som bor där åker litet andra vägar och har litet annat för oss än att ge oss ut i en cirkelresa runt stan, så för vår del behövs inte Södra länken. Det kan jag till att börja med anmäla. Det andra jag kan säga är att det måste framstå för Ingemar Josefsson som uppenbart att vi talar om en några kilometer lång motorväg som kostar 6,5 miljarder kronor och som går rakt in i Henriksdalsberget.

Fru talman! Lennart Daléus talar om att ta andra vägar. Det är precis så det är. Stockholms innerstad används. 90 000 människor på Södermalm har den här vägen som genomfartsled ut till E 4:an. Det är för att undvika att man tar andra vägar som vi måste bygga en led så att vi kommer förbi att använda innerstadsfastigheterna och smutsa ned.

Fru talman! Jag har just redovisat för kammaren att 80 000 människor tar sig in via de två lederna, så det är inte bara att ta sig till innerstaden. Stockholm skall ju inte till Stockholms innerstad. Det vet Daléus också.

Fru talman! När det gäller Elisa Abascal Reyes angrepp på Socialdemokraterna som ett betongparti som helt struntar i miljön vill jag bara förtydliga och säga att det är en helt felaktig beskrivning. Vi vill också begränsa onödig biltrafik i innerstäderna och överallt där den är onödig. Men vi vill inte göra det genom att ha ett vägsystem som inte fungerar. Det måste faktiskt finnas ett vägsystem som fungerar för den trafik som behöver komma fram. Vi vill i stället jobba med att utveckla kollektivtrafiken. Därför föreslår vi i dag också att vi fullföljer kollektivtrafikdelarna i Dennispaketet, trots att de delar som handlar om väginvesteringar där faller bort. Men kollektivtrafikdelarna fullföljs. Vi satsar på spårbunden trafik genom satsningen på Årstabron och en fyrspårig järnväg. Dessutom har vi haft en ganska lång debatt i dag med Miljöpartiet på ena sidan och Moderaterna på den andra om miljöstyrande vägavgifter. Vi säger att vi vill ha sådana i framtiden under förutsättning att vi hittar system som accepteras av invånarna, som accepteras av de styrande i regionen och där vi kan nå blocköverskridande majoriteter. Skall man ha ett sådant här system måste det vara långsiktigt hållbart. Det får inte vara så att det rivs upp i nästa val. Jag hävdar alltså bestämt att den politik vi för är minst lika miljövänlig som Miljöpartiets. Det är bara det att vår politik är också realistisk och ger möjligheter till den trafik som faktiskt behöver komma fram.
Fru talman! Miljöpartiets trafikpolitik innebär inte att kollektivtrafikinvesteringar nödvändigtvis måste kopplas till väginvesteringar. Dagens beslut bevisar, tycker jag, att socialdemokraterna bör förnya sin trafikpolitik i miljöhänseende. Frågan om trafikstyrande avgifter har man skjutit framför sig hela tiden. Det är bara intressant med en avlastning av trafik om man samtidigt får en dämpande effekt som inte sker nu. Det vidtas alltså inga åtgärder för att dämpa trafiken i verklig bemärkelse. Det finns inga beräkningar någonstans som visar att trafikmängden i Stockholm kommer att minska. Det räcker att konstatera det.
Fru talman! Det är svårt att få trafiken att minska i en stad där befolkningen växer så pass snabbt. Det är också ett argument för varför man måste genomföra de nödvändiga väginvesteringarna. En ökande mängd människor bor här. Vi gör visserligen satsningar på tågtrafiken och kollektivtrafiken, men vägsystemet måste också fungera.
Fru talman! Det här är ju en cirkeldebatt. Detta är precis vad jag har sagt hela tiden. Just därför att vägtrafiken kommer att öka är det ingen långsiktigt hållbar lösning att satsa på mer motorvägar för att bygga bort problemen. Därför måste vi satsa på andra system.

Fru talman! Jag satte upp mig på talarlistan tidigare därför att Hans Stenberg i ett inlägg i dag sade att Vänsterpartiets politik när det gäller trafik handlar om att vi vill ha små, smala, krokiga vägar med så många stopp som möjligt. Det tycker jag är ett förlöjligande av hela den här debatten. Hans Stenberg vet mycket väl att så inte är fallet. Vänsterpartiet vill inte ha Södra länken. Det är mycket sant och riktigt, och rätt uppfattat av Hans Stenberg. Men vi har ju alternativ. Vi har en alternativ finansiering vilket socialdemokraterna inte har. Vi har dessutom alternativ vad gäller satsningar på kollektivtrafiken, diskussioner om en minilänk. Vi ger konkreta förslag, tar initiativ och är delaktiga i att lösa de storstadsproblem vad gäller trafiken som finns i Att därför hävda att Södra länken är det bästa som någonsin har hänt tycker jag är alldeles felaktigt. Dessutom anklagas Vänsterpartiet för en politik som jag inte tycker att Vänsterpartiet över huvud taget för. Det vi pratar om i dag är en vägsnutt - vi skall alldeles strax fatta beslut om den - som saknar en ordentlig finansiering. Vi vet inte varifrån pengarna skall tas. Det finns inga miljökonsekvensutredningar att luta sig mot. I praktiken kommer vägen inte heller att vara en del i den lösning som jag tror att Stockholm behöver vad gäller trafikinvesteringar.
Fru talman! Vi har aldrig påstått att Södra länken är det absolut bästa som någonsin har hänt och som kommer att lösa alla problem. Så är det ju inte. Men Södra länken är en nödvändig del i ett fungerande trafiksystem i Stockholm.
Fru talman! Jag är medveten om att Hans Stenberg inte någonsin har sagt att det kommer att vara hela lösningen på de problem vi har. Däremot har Södra länken delvis framställts som det. Jag saknar fortfarande ordentliga, vettiga argument för att genomföra projektet med tanke på framtiden. Om ni skall bli av med betongpolitikstämpeln vad gäller trafikpolitiken måste ni göra någonting i verkligheten. Det är fina ord i Transportpolitik för en hållbar utveckling, som vi skall fatta beslut om i nästa vecka. Var är de fina orden om miljö och regionala hänsyn nu? Det är det jag undrar över.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Hanna Zetterberg försöker låtsas som om det i det här förslaget inte finns någonting om kollektivtrafiken. Det är att gå undan. Här redovisas från utskottet att just kollektivtrafiken som var med i Dennispaketet kommer att byggas ut. Det är värdefullt att hela det kollektivtrafiksystem som var med nu genom statens hjälp kan genomföras.
Fru talman! Ursäkta att jag tar kammarens tid. Jag vet att det ingår kollektiva trafiklösningar också i det här paketet. Elisa Abascal Reyes redovisade tidigare på ett ganska korrekt sätt hur man förutsätter det ena för att ge pengar till det andra. Låt oss fundera över vad Ingemar Josefsson argumenterade kring i sitt inlägg för bara några minuter sedan. Jag hörde ingenting om kollektivtrafiken vad gäller människorna som har flyttat in i det här området och som behöver kunna färdas åt olika håll.
Fru talman! Jag tackar för tillfället att få berätta för kammaren att det byggs ett helt nytt spårvagnssystem för att klara trafiken i det här området.
Fru talman! Problemet med socialdemokratisk politik när det gäller Stockholmsregionen är att man kräver motorvägar för att ge statligt stöd till kollektivtrafik. Det var det första. Det andra är att de väljer att samarbeta med moderaterna som kräver motorvägstandard för att ställa upp.

Herr talman! Först vill jag tacka socialministern för svaret. Jag vill uttrycka min glädje över att regeringen ställer sig bakom skriften Stöd i självmordskriser - Nationellt program för utveckling av självmordsprevention. Programmet har tagits fram enligt Precis som socialministern säger är det svårt att ange någon enskild faktor som förklaring till varför självmordstalet sjunkit de senaste åren. Men det är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15 44 år. Det är definitivt inte tillräckligt. Här behövs mer av förebyggande arbete för att minska antalet självmord. Det finns stora problem med tabubeläggning och tystnad kring självmord. I vårt samhälle pratar man fortfarande väldigt litet när någon har begått självmord. Det är en svår och känslig fråga. Ofta beläggs de anhöriga med någon form av dåligt samvete som de inte borde behöva ha, som förorsakar att människor inte pratar med varandra om frågorna. Det tyder på att vi har en för liten öppenhet i vårt samhälle för psykiska kriser. Har man brutit benet kan man berätta i detalj vad doktorn har gjort. Men man tiger om man blir psykiskt sjuk. Det är inte heller någon som frågar hur du mår. Under många år har psykvården varit förlagd till baksidan av sjukhusen. Ingen skall se när du söker vård. Vi måste få till en attitydförändring. Det är först när vi vågar prata om frågorna som vi klarar av att åtgärda dem. Jag ställde några konkreta frågor bl.a. om antagande av ett handlingsprogram. Socialministern säger att man har skickat ut program. Det finns med i arbetet i kommuner och landsting. Men vore det inte dags för riksdagen att anta programmet för att få den nationella tyngd det behöver för att kommuner och landsting på ett mer aktivt sätt skall arbeta förebyggande? Jag ställde också en fråga om föreningen för anhöriga, SPES, Svenska organisationen för Prevention och Efterlevandes Stöd. Det är en förening som jobbar på ideell basis och har små resurser. Den får inte statsbidrag till skillnad från handikapporganisationer och andra föreningar. Det är en oerhört viktig förening. Den skulle kunna nå människor. Finns det inte resurser för ett ordentligt kansli med öppettider osv. är det svårt för den som befinner sig i kris att veta hur man skall få tag på någon inom föreningen. En anhörig känner många gånger inte behov av att prata med en psykolog men känner behov av att få prata med någon annan anhörig som har upplevt samma situation. Finns det några planer på att ge statligt stöd till föreningen?

Herr talman! I grunden skulle vi väl alla önska att vi hade ett samhälle där alla tyckte att det var värt att leva och därmed inte funderade över att ta sitt liv. Man kan ju undra varför föreningen inte kan få statsbidrag därför att den är för liten. Under en tioårsperiod är det 20 000 människor som har begått självmord. Det bör då vara 100 000 närstående som har drabbats av detta. Det antal människor som berörs av den här frågan är alltså så många att de skulle kunna utgöra en jättestor organisation. Då kan man ju ändå tycka att det är angeläget att försöka hitta en stödform för att ge ett riktat bidrag till en sådan här organisation. Man kan inte i alla angelägna frågor hänga upp sig på ett regelsystem. Det måste också gå att hitta vägar till stöd när man ser att det här har en viktig förebyggande effekt - det är klart att en sådan här organisation har det. Dessutom är detta samhällsekonomiskt förmodligen väldigt kostnadseffektivt, eftersom de människor som kan ingå i den här föreningen och därmed känna ett stöd inte behöver belasta sjukvården på samma sätt som de kanske annars skulle göra. De får ett personligt stöd och en gemenskap i föreningen som gör att de mår bättre. Jag skulle vilja att socialministern funderade över om det inte går att hitta någon möjlighet att stödja organisationen. Det kan kanske gå via Allmänna arvsfonden eller någon annan väg, men det är viktigt att man faktiskt får ett riktat bidrag. Det bidrag som fanns och som avslutades för två år sedan kan vi inte hänvisa till i dag. Vi behöver se till att den här verksamheten får ett stöd och fungerar i dag. Den signalen behöver de här människorna från oss.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för det svar jag har fått. Den rapport som Socialstyrelsen lämnade i går var en bekräftelse på att det här är en viktig interpellation och en viktig debatt för framtiden. I likhet med vad Marianne Samuelsson sade i den föregående debatten tycker jag att det är väldigt sorgligt att vi har ett samhälle - som ju ändå har en ganska hög materiell standard - där alltför många människor inte mår bra psykiskt sett utan tycker att deras liv har havererat. Enligt en opinionsundersökning som TEMO gjort har 1 % av alla svenskar någon gång under de senaste tio åren försökt att ta sitt liv. Att man sedan - som man själv känner det - har misslyckats med genomförandet är en annan sak. Jag tycker ändå att detta säger en hel del. TEMO frågade också hur många som någon gång hade tänkt att de ville ta sitt liv, och det var ytterligare 6 %. De här siffrorna är väl ganska alarmerande för oss alla som arbetar politiskt. Då menar jag inte bara inom psykiatrin eller den övriga vården och omsorgen, utan jag menar generellt i hela vårt samhälle, där man ofta tror att en god materiell välfärd med mycket fina prylar och en god ekonomisk situation är en garant för en hög livskvalitet, vilket det ju inte är. Jag vill också gärna säga att jag tycker att de psykiskt sjuka inkluderas i den grupp som Prioriteringsutredningen vill sätta främst, nämligen dem med nedsatt autonomi. Jag tänker då på väldigt många inte minst psykiskt sjuka barn, som de facto inte har någon som helst möjlighet att hävda sina egna rättigheter, utan de har behov som styr. Jag tänker på alla föräldrar som börjar inse att deras lille Kalle inte är som andra barn. Man kanske känner att man har misslyckats i fostran, att man inte kan ge trygghet. Det blir oerhört tungt och jobbigt. Jag får ganska ofta brev från enskilda som är helt förtvivlade över sin situation - det får säkert också alla andra parlamentariker och även socialministern, förstår jag. De flesta brev jag får är inte från föräldrar som har barn med fysiska åkommor, vare sig det är cancer eller andra kroniska sjukdomar, inte ens allergi, utan de är från dem med barn med psykiska sjukdomar. De slutar nästan alltid: Kan du hjälpa oss? Kan du gör något? Vi blir skickade från det ena till det andra. Min pojk passar ingenstans. Vi vet inte vad vi skall göra. Jag vet ju att det är som socialministern säger - det är kommuner och landsting som har fått ett ansvar för den här gruppen människor. Men när vi ser att den gruppen glöms bort, att den mer eller mindre nonchaleras eller slängs från plats till plats måste vi ju ta upp problemet även på den här nivån för att se vad vi kan göra och hur vi kan lyfta fram de här människornas situation. Jag vill säga så här: Jag tror att detta är de människor som snart kommer att kallas "de glömda" i Sverige. För några år sedan gällde det de synligt handikappade. Jag tror att detta blir nästa grupp. Jag vill fråga socialministern om inte det är nog fog för att ta ordentliga tag.
Herr talman! Jag vill börja med att instämma i de synpunkter som Chatrine Pålsson har redovisat. Rapporten från Socialstyrelsen, nr 3, kom ju i går. Den är ganska nedslående. Man säger där att mer än en halv procent av svenska folket - uppemot 46 000 personer - är psykiskt funktionshindrade. Majoriteten av dessa saknar sysselsättning och är utlämnade till sig själva och sin eventuella ångest. Lagen om stöd och service, LSS, ger inte de psykiskt funktionshindrade rätt till insatsen daglig verksamhet, påpekar generaldirektören Claes Örtendahl. Han säger vidare att stödet till de psykiskt funktionshindrade är dåligt. Det syns tydligt i statistiken. 40 % av dem som skrivs ut från den slutna vården är tillbaka året därefter. Detta är problem som vi kunde förutse redan i Psykiatriutredningen, som jag ledde som ordförande. Vi föreslog att man skulle ta in de psykiskt störda i personkretsen i LSS. Så blev inte fallet, men vi har från Moderata samlingspartiet år efter år väckt ett motionsyrkande om att så skall ske. Även i år har vi föreslagit att dessa grupper skall tas in i LSS. Vi har anslagit 300 miljoner kronor i vårt budgetalternativ för 1999 och lika mycket för år 2000. Ännu så länge har regeringen inte visat något intresse för att biträda detta förslag. Det har röstats ned ett antal gånger här i kammaren. Jag skulle vilja fråga socialministern om inte regeringen nu med anledning av den allvarliga rapporten ändå skulle kunna tänka sig att biträda förslaget. Frågan kommer upp i samband med att vi behandlar budgetförslaget - tilläggsbudgeten - och då finns det möjligheter att biträda det moderata yrkandet om att ta in dessa grupper i personkretsen för LSS.
Herr talman! Det är bra att debatten om hur de psykiskt sjuka har det kommer upp i riksdagen så här efter det att det har kommit en rapport som visar på att vi inte har klarat av detta problem i samhället. Våra psykiskt sjuka är kanske den grupp som far mest illa just för att resurserna inte räcker till. Kunskapen på kommunal nivå är väl oftast inte heller så stor att denna grupp prioriteras. Många av de psykiskt sjuka skall få hjälp av hemtjänsten när de så behöver. Det är bara det att de när de behöver hjälpen oftast är för dåliga för att be om den, vilket gör att väldigt många psykiskt sjuka hamnar i isolering eller att det blir de anhöriga som får dra lasset. För många anhöriga till psykiskt sjuka börjar detta bli en ohållbar situation. Man varken orkar eller klarar av det, och man har inte kunskap om hur man skall hantera de psykiskt sjuka i krissituationer när de mår väldigt dåligt. Då måste vi fundera över vad vi gör. Vad ämnar regeringen göra för att kunna ge bättre resurser och klara av problemet? Det har tidigare, om jag har förstått det hela rätt, funnits ett riktat statsbidrag, som försvinner nästa år. Det har varit till för att stimulera åtgärder. I en del kommuner har det fungerat. En del av den klubbhusverksamhet - Fountain House - och annan typ av verksamhet jag har besökt är oerhört positiv för dem som har varit eller är psykiskt sjuka. Man har en bra kontaktyta. Man får ett regelbundet och bra liv tillsammans med andra människor. Det finns en stor risk för att kommunerna inte prioriterar denna typ av verksamhet om man inte ger direktiv om det. Vi undrar vad regeringen ämnar göra för att stimulera så att kommunerna verkligen tar i verksamheter som är riktade till människor med psykiska problem. Det stod i någon av morgontidningarna att 40 miljoner av stimulanspengarna ännu inte har utnyttjats. Flera kommuner har alltså struntat i att göra något, trots att det inte kostar dem ett öre. Då måste man fundera över varför det är så. En förklaring är naturligtvis att det rör en grupp som inte kan göra sin stämma hörd i kommunerna på samma sätt som andra grupper. I förra debatten var vi inne på självmord och den ofta litet skuldfyllda skamsituation man upplever. Man vill inte tala om hur man har det och hur man mår. Det är naturligtvis också en del i att denna grupp inte orkar göra sin stämma hörd eller får de resurser som den behöver. Man vill kanske rent av från politiskt håll inte erkänna att dessa sjuka finns i kommunen och att man borde vidta åtgärder. De finns kanske inte heller registrerade så att man kan se dem, och det är ofta det som är hemtjänstens problem. Man vet inte var de finns, och det finns ingen uppsökande verksamhet, vilket det kanske borde göra för att den som blir psykiskt sjuk skall klara sin situation. Det behövs en regelbunden kontakt.

Herr talman! Hela socialministerns anförande handlar om en grupp, de kroniskt psykiskt sjuka, och jag delar helt socialministerns uppfattning i fråga om den gruppen människor. Men tyvärr finns det ju också psykiska faktorer av litet mer akut art, som kan behandlas och lindras. För dessa behövs det kanske lika många slutenvårdsplatser som det finns inom somatiken i den svenska sjukvården. Det finns människor som av någon anledning drabbas av något akut. Jag opponerar mig alltid mot att vi skall hamna antingen i det ena diket eller i det andra. Jag tror att vi behöver gruppboende för psykiskt sjuka och funktionshindrade, jag tror att vi behöver akutvårdsplatser, kanske inom den geriatriska sfären, och jag tror att vi behöver akutplatser för dem som hamnar i akut psykos. De människor som har en nedsatt autonomi kan inte riktigt klara sig med den polikliniska vården, att gå en gång om dagen, speciellt inte om de är ensamma hemma. Jag skriver att det är fråga om en modenyck, och det står jag fortfarande för. Enligt min bedömning är det inte 60-talet det handlar om, utan den stora slakten av alla platser skedde i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Olika landsting gjorde det olika snabbt. Visst är det bra att det inte ligger åtta människor på varje rum och att de har legat där i 30 år. Jag delar självfallet den uppfattningen. Men det får heller aldrig bli så att man slänger ut folk till ett eget boende utan att man har byggt upp ett alternativ. Detta fanns med i psykiatrireformen, och det är många av oss som har sagt det. Det är väldigt viktigt. Självfallet skall vi inte låsa in människor som inte behöver vara inlåsta. Det är jätteviktigt. Sedan till detta med att ansvaret läggs över på än den ena, än den andra. Jag pratar om psykiatrin hemma i mitt eget landsting, eftersom jag är landstingsledamot. Man säger att det måste till pengar från staten och att det skall göras uppföljningar av staten, medan ansvaret i andra frågor läggs på kommun och landsting. Detta är inte något som gynnar enskilda människor. I psykiatrireformen, som trädde i kraft 1995, fanns det en klar ambition att vården av de psykiskt sjuka i möjligaste mån skall bedrivas i öppna vårdformer. Vi har alltså givit en antydan om detta. Om sedan även Socialstyrelsen anser att detta kan drivas litet för långt måste vi också säga det. Det är i hög grad det som sägs i den här kammaren, inte minst det som sägs av regeringen, som man lyssnar till ute i kommuner och landsting, och vi vill ju också att det skall vara så. Det är en ton som slås an. Vi måste då som riksdagsledamöter och ansvariga för sjukvårdsfrågor vara väldigt måna om att se till att mångfalden finns. Människor är olika som individer. Olika sjukdomar som drabbar oss kommer att göra att vi behöver olika alternativ. Då måste samhället se till att det finns olika alternativ, för finns de inte kan man ju inte få den välanpassade vård som man har rätt att få. Jag vill koppla detta till Prioriteringsutredningen och människor med nedsatt autonomi. Är det inte viktigt att ge en tydlig signal om att detta inte bara gäller dem som är fysiskt sjuka?
Herr talman! Om den här reformen skall fungera fullt ut som vi tänkte i Psykiatriutredningen måste man kunna skriva ut människor från den slutna vården till en socialt fungerande miljö. Det gäller bostäder, det gäller sysselsättning, det gäller kulturliv, och det gäller utbildning. Det får inte vara så att människor skrivs ut direkt till Stortorget eller till gatan - för att uttrycka det förenklat. Den sociala vardagen måste fungera, annars återkommer patienterna till den slutna vården, kanske som ännu tyngre vårdfall, och kostnaderna ökar i motsvarande mån. Jag ville vara tydlig i att vad gäller personkretsen i LSS omfattas inte de psykiskt störda av den dagliga sysselsättningen. Detta pekar alltså Socialstyrelsen på i sin rapport. Generaldirektör Claes Örtendahl säger att det här är en klar brist. Vi förutsåg i utredningen att detta måste tas med redan från början. Jag menar att vi måste göra det, och vi moderater har därför i vårt budgetalternativ avsatt 300 miljoner, i avvaktan på att regeringen återkommer. Jag förstår av det socialministern säger att regeringen tar allvarligt på det här och skall återkomma. Socialministern säger att det här kommer att kosta pengar. Givetvis, men alternativet är ännu dyrare. Låtgå-politiken kommer att kosta ännu mer, därför att kostnader då tickar ut på helt andra konton. Vi får dessutom många fler uteliggare än vi eljest skulle ha. Jag menar att de här pengarna är en investering, som gör att kostnaderna blir lägre på sikt. Dessutom kan vi åstadkomma en bättre rehabilitering av dessa utsatta grupper.

Herr talman! Tack, socialministern, för det förra inlägget! Det var engagerat och visade på att socialministern ändå har en ambition när det gäller psykvården och ett engagemang. Jag tror att det är en förutsättning för att man också skall lyckas i de här viktiga frågorna. Jag håller helt med socialministern om att vi naturligtvis inte skall gå tillbaka till den gamla modellen med slutenvård, utan vi skall skapa en bättre möjlighet för de psykiskt sjuka att leva ute i samhället. När de psykiskt sjuka får leva med en stor omorganisation som alla involverade kanske inte riktigt vet vad de vill med innebär det naturligtvis att de svagaste drabbas. Det är väl det vi ser och som också kommer fram i Det här har inte kunnat överföras från teorin till praktiken, vilket naturligtvis många får känna ett ansvar för. Ambitionen och idén har varit god. Ansvaret skall läggas på kommunerna, och de psykiskt sjuka skall i större utsträckning inkluderas i vardagslivet. Det gäller då bara att också få det att fungera i praktiken, att det finns såväl förståelse som resurser och kunskap som gör att det kan fungera. Det är väl där det brister. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi i den här verksamheten inkluderar klubbhus av typen Fountain House och andra aktivitetshus där de psykiskt sjuka praktiskt får vara med i verksamheten. Vi måste också i större utsträckning ta reda på deras behov och lyssna på vad de vill. Det här är en viktig resurs och en kunskapskälla som kommuner och landsting behöver använda sig av för att vi skall få det att fungera. En annan viktig sak är att vi gör besök och ser hur det ser ut, att vi lyfter de här frågorna så att de psykiskt sjuka syns och inte blir "de glömda".

Herr talman! När det gäller vårdplatserna har ju socialministern och jag och fler med mig ganska ofta pratat om vårdköer. Här har det åtminstone funnits en ambition - även om socialministern inte riktigt vågar lova det - om tre månader. Nu har jag fått beskedet att när det gäller barnpsykiatrin är det på många håll i landet långa väntetider för att komma och få en utredning gjord. Inom barnpsykiatrin får man på sina håll vänta tre fyra månader och bli inlagd på barnpsyk. Hur mår ett barn under den tiden? Jag träffade i veckan en barnhabiliteringsöverläkare som arbetar mycket med barn med MBD och DAMP. Han talade om fyra månader för att komma och få en bedömning. Ändå vet vi i dag att det lär finnas en elev med DAMP i varje klass. Det är alltså ganska vanligt. Då känner jag mig ganska övertygad om att vi behöver litet flexibilitet i utrymmet på våra sjukhus, i primärvården, så att människor inte behöver vänta. För ett barn som behöver vänta är det säkert värre än för en vuxen. I TT-meddelandet uttalar sig också projektchefen Peter Brusén: "Brusén spekulerar i om psykvårdens dåliga status inom sjukvården negativt påverkar landstingens fördelning av pengar." Detta säger mig att vi inte har kommit särskilt långt när det gäller att prioritera gruppen med nedsatt autonomi. Jag vill fråga socialministern hur hon tolkar det här. Eftersom detta är mitt sista inlägg vill jag också passa på att tacka för många trevliga interpellationsdebatter under den här mandatperioden. Jag har inte ställt någon mer interpellation, så nu kan socialministern ta ledigt från mig. Tack så mycket! Jag hoppas att vi skall få fortsätta att samarbeta i de här frågorna.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det var mycket kort, men det behöver inte vara sämre för det. Det viktiga är vad som står där. Anledningen till interpellationen är att vi väl alla i riksdagen är överens om att eftersom den här lagstiftningen är rätt ny har den inte satt sig riktigt ännu. Det kan dyka upp problem under resans gång. Det har också av och till varit stor oro inom handikapprörelsen som har gjort att vi har fått diskutera de här frågorna. Jag har ett par frågor om svaret som jag skulle vilja ta upp. Det sägs att försäkringskassorna, Riksförsäkringsverket och domstolarna skall tolka och tillämpa de beslut om assistansersättning som fattas av riksdagen och regeringen och att det inte är regeringens uppgift att ge synpunkter på hur detta sker. Jag undrar om det kan vara helt korrekt. Vem skall annars ha tillsyn över försäkringskassorna, Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket om inte regeringen har det? De är ju regeringens verktyg. Vi har gett mandat till regeringen. Vi tog ett initiativ från socialutskottet när vi fick in klagomål om schablonersättningen, OB ersättningen osv. Vi kallade till oss representanter för de här myndigheterna och ville ha synpunkter på hur de hade tolkat reglerna, om de hade tolkat våra intentioner rätt. Då fick vi fram att det var viss osäkerhet i frågor som gällde t.ex. OB-ersättningen. Det är många gånger mycket bra med schablonersättning. Det är ett enkelt och rationellt förfarande. Men de assistansberättigades behov är mycket individuella, och det måste man ta hänsyn till. Jag undrar ändå om det inte är regeringens ansvar att se till att det fungerar på ett bra sätt och att försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket sköter detta så bra som möjligt. Det kan ju inte vara riksdagens uppgift. Vår uppgift är att föra fram medborgarnas synpunkter när de slår larm till oss. Jag har också en fråga om 65-årsdagen. Som framgår här är detta förenat med en viss kostnad. Men det är inte i första hand en kostnadsfråga, som jag ser det, utan mer en principfråga. Det måste vara rätt grymt för en människa som har haft personlig assistent fram till 65-årsdagen att helt plötsligt bli av med denna och kanske återgå till gamla förhållanden. När man har vant sig vid att leva ett rikt liv och fått en högre livskvalitet är det svårt att återgå till kommunens omsorg i stället. Den kan variera väldigt mycket från kommun till kommun. Det är inte bara fråga om de assistansberättigade. Jag tänker närmast på de anhöriga. Vi hade en träff i Göteborg med de assistansberättigade för några månader sedan. Då hade en äldre man från Skåne rest upp. Han var make till en assistansberättigad kvinna. Han var fylld av ångest för den dag då hon skulle fylla 65 år. Då visste han att hela ansvaret skulle återgå till honom igen. Han skulle inte klara av det. Han var livrädd för det som skulle hända. Jag tror att det är viktigt att vi ser över 65 årsregeln. Jag är förvånad över att den inte var med i den nationella äldreplanen, eftersom utredningen har rekommenderat att vi skall ta bort den gränsen. Jag tror att det är en mycket viktig reform.

Herr talman! Jag tackar för det sista socialministern sade, inställningen till 65-årsgränsen. Jag tror att vi kanske kan göra en förändring ganska snart. Jag ser här att ministern kommer att ge besked om assistansersättning efter 65-årsdagen. Jag undrar vilket ytterligare underlag som behövs. Riksförsäkringsverket gjorde en utredning och säger att det är 140 personer per år som kan tillkomma. Det kan rimligen inte ge så stora merkostnader jämfört med kommunernas kostnader för personlig assistans. Det måste egentligen bli rätt så billigt. Jag tror att det t.o.m. blir billigare än 417 miljoner kronor, men det är en annan beräkning. Det är inga stora kostnader. Det var det ena. Det andra är att det är ett stort och brett stöd för detta i riksdagen från höger till vänster. Flera partier har i samband med vårpropositionen aktualiserat denna fråga och är beredda att tillstyrka förslag om pengar till detta. Det här är faktiskt väldigt angeläget. Det kan bli en katastrof för just de människor som drabbas. Frågan är när beskedet kan komma. Blir det före valet, eller skall vi behöva vänta? Finns det något tillfälle när vi kan få ett sådant besked? Jag tror att det skulle innebära en oerhörd lättnad för de närmast berörda som börjar närmar sig 65 års ålder om de kunde få ett besked. I övrigt kan jag hålla med i socialministerns resonemang om pengarna. Det är klart att det behövs pengar, men där är vi för vår del beredda att ställa upp. Det är viktigt att vara rädd om denna reform. Den måste få kosta. Vi skall vara stolta över och rädda om den och inte vara rädda för att satsa pengar där.

Herr talman! Jag vill avslutningsvis tacka för svaren och diskussionen. Det kanske inte brådskar så mycket med vissa delar, men vad som jag tror att det brådskar med är borttagande av åldersgränsen just med tanke på dem som nu närmar sig den åldern. Jag tror att det finns en bred majoritet även bland remissinstanserna, även om jag inte läst remissunderlaget. På den punkten vore det värdefullt om vi ganska snart kunde komma fram till ett beslut. Det är inte heller någon större kostnadsfråga utan den skulle kunna rymmas inom de närmaste tre årens budgetar.

Herr talman! Det hör till god ton att tacka för svaret, även om man inte håller med om det som statsrådet anför. Tyvärr är jag väldigt missnöjd med den ton som återfinns i statsrådet svar. Socialministerns avslutade med att det är befängt att påstå att de små importörerna skulle missgynnas. Hon sade också och att jag försöker påskina vissa saker. Jag tycker att jag i min interpellation beskrev mycket sakligt de problem som små importörer, som jag har talat med, har påvisat. Jag skulle vara glad om jag inte bemöttes av sådana påståenden som att det jag påstår är befängt och att jag försöker påskina saker. Nog om detta. Socialministern inledde med att det inte finns någon anledning att tro att avgifterna skulle medföra någon konkurrensnackdel. Det jag säger i min interpellation är dels att det var ett antal små importörer som så länge vi hade de höga avgifterna, vilka EG domstolen sedan ändrade, fick betala dessa och sedan inte har fått dem tillbaka. Eftersom de måste fortsätta att dras med de kostnader och kanske lån som de har behövt ta för de höga avgifter som var då, är det fortfarande en konkurrensnackdel för dem jämfört med för dem som sedan fått betala lägre avgifter. Men även de avgifter som nu gäller, 8 000 plus 2 000 - socialministern korrigerade mig helt riktigt här - kan vara mycket höga för en liten importör som vill börja i liten skala för att testa marknaden. Socialministern anför att många av dem som säljer till Systembolaget är små importörer och att de därmed har mindre än 1 1⁄2 % av marknaden. Det skulle vara ett bevis för att det inte är några svårigheter för små importörer. 1 1⁄2 % av marknaden är faktiskt inte särskilt litet. Sedan de nya reglerna infördes har det varit väldigt svårt för framför allt små importörer att få in sina varor i sortimentet. Socialministern hänvisar till att det görs en rättvis bedömning när det gäller att avgöra vad som får komma in i grundsortimentet. Frågan är hur rättvist och bra systemet egentligen är att det är staten som smakar sig fram till vad medborgarna skall dricka - vilka viner och ölmärken som duger.

Herr talman! Om det är lättare här än i något annat land att vara importör, kan man fråga sig varför så många små importörer går ut i medierna, kommer till oss politiker och beskriver alla de fakta som jag pekar på i min interpellation som problem. Detta är faktiskt fallet, och jag är säker på att många av dem också har kontaktat socialministern. Det måste finnas en anledning till detta. Eftersom jag inte disponerade min tid tillräckligt väl i mitt förra inlägg hann jag inte beskriva varför beställningssortimentet inte är ett bra alternativ. Socialministern hänvisade till att man kan vända sig till testsortimentet om man inte klarar att komma in i grundsortimentet. Saken är bara den att för att komma in i testsortimentet kan en importör behöva vänta med ett specifikt vin i flera år. Jag har t.ex. fått uppgift från en viss importör om att det kan ta 4-5 år. Efter den tiden har årgångarna ändrats och en liten importör har förmodligen inte lyckats hålla kvar kontakten med den vingård eller leverantör som det var tänkt att importören skulle ta in vinet för. Under så orimliga förutsättningar kan inte en liten importör leva - alltså att han eller hon inte vet vad som kommer att hända nästa år; kommer jag att få komma in i sortimentet eller inte? Dessutom blir det mycket dyrare för dem som hamnar utanför grundsortimentet. De måste lagerhålla vinerna själva och ta kostnaderna för det. De har också kravet på sig att om så behövs kunna leverera ut till hela landet. Socialministern skriver också i sitt svar att om importörerna fick rätt att mer direkt påverka de olika systemhandlarna, skulle detta inte alls gynna de små importörerna. Tvärtom skulle de stora kunna påverka på ett effektivare sätt med sina resurser. Men möjligheten just för små importörer om de fick göra detta vore ju att nischa sig, att bestämma sig för att koncentrera sig på en viss del av landet, en viss del av sortimentet, och att komma in den vägen. Det är på det viset som jag, som över huvud taget inte förespråkar en modell med systembolagsmonopol, försäljningsmonopol, tror att de skulle kunna göra ännu bättre ifrån sig om vi hade många olika slags detaljister som fick sälja direkt till konsumenten. Det är endast på det viset som jag tror att det skulle kunna bli en riktig, rättvis marknad.

Herr talman! Om det var riktig konkurrens skulle de inte komma till oss politiker för att ändra systemet. Då skulle de i stället givetvis kunna jobba hårdare för att få sin andel av marknaden. Det tyder på att det är ett konstigt system om affärsmän, oavsett vilken bransch det gäller, måste vända sig till oss politiker för att ändra det system de verkar under i stället för att arbeta direkt. Det är inte riktig konkurrens. Det kan inte vara riktig konkurrens när man har ett försäljningsmonopol där staten eller en panel skall avgöra vilket vin som har tillräckligt hög kvalitet. Tyvärr tyckte jag att socialministern sade litet emot sig själv om det här med att det är kvaliteten som avgör. I internationella bedömningar har ju vissa viner fått i princip full pott, men ändå ratas de här hemma av konsumenters testpaneler. Det visar att det väldigt mycket är en slump hur det här med vinet i slutändan avgörs. Avslutningsvis vill jag bara säga: Om man försöker jämföra med vilken annan produkt som helst som inte är föremål för ett monopol - säg stereoapparater, grönsaker eller några andra varor - skulle socialministern då på fullt allvar påstå att det är bättre för de mindre importörerna av sådana varor att vi har ett försäljningsmonopol? Skulle hon säga att de på det viset lättare kan komma ut till konsumenterna - alltså om vi hade ett försäljningsmonopol på grönsaker eller något sådant? Man kan ha en grundanledning till att vilja ha ett monopol - det vet jag att socialministern har - för att man tror att det är bättre för folkhälsan eller något sådant. Men att påstå att ett sådant system i grunden skulle vara bättre för konkurrensen, att ett monopol skulle vara det, det kan jag förstås inte förstå. Jag kan inte förstå hur man tycka det.

Herr talman! Vi ser i dag fler och fler utländska lastbilar i Sverige, och det kommer att bli fler fr.o.m. den 1 juli i år. Det är bra med konkurrens, men frågan är om konkurrensen sker på lika villkor. Är utländska åkare effektivare än svenska åkare? Jag tror inte det. Men de betalar mycket lägre skatter och avgifter än deras svenska konkurrenter gör. Svenska åkerier består till stor del av småföretag. 60 % av åkarna är enbilsföretag, och de är alltså mycket känsliga för stora investeringar som oftast bara ger låga fraktpriser. De måste också acceptera unikt höga skatter och avgifter. Fordonsskatterna i Sverige är förmodligen bland de högsta inom EU, och lönekostnaderna är stora i jämförelse med andra länder. En svensk lastbil är 25 % dyrare att frakta gods med jämfört med en dansk, och Danmark betraktas ändå som ett högskatteland. Det enda som statsrådet har att komma med gäller vägavgifterna, Eurovinjetten. Men hon glömmer mycket annat som påverkar negativt, t.ex. att en tysk eller en holländare kan behålla tyska eller holländska löner och regler, köra i Sverige tre månader och flytta hem igen. Bilen går alltså i Sverige under hela året, men chauffören byts tre fyra gånger per år. Då får man en enorm konkurrensfördel jämfört med svenska företag. Sedan säger statsrådet att dieselpriset inte är extremt högt i Sverige jämfört med andra länder. Nu är allting relativt. Jag har en tabell med mig, där priserna i och för sig är i danska kronor, som är daterad den 26 februari i år. Men den visar på stora skillnader mellan Sverige, Danmark, Tyskland och Holland. Det var ju tur att man slapp den här 44-öreshöjningen, men den kommer kanske om vi har sådan otur att Socialdemokraterna vinner valet. Men det passar ju inte att lägga fram ett sådant förslag i dag, det förstår ju alla. Det fanns ett förslag om att höja skatten på en ny och miljövänlig lastbil med 65 000 kr. Det togs dessbättre tillbaka. Men då skall man veta att om t.ex. en tysk åkare köper en ny bil i Tyskland betalar staten 40 000 kr i rabatt. Även det innebär en besvärlig konkurrens för de svenska åkarna. Jag tror alltså inte att ambitionen att föra över dagens lastbilsgods på järnväg kommer att fungera. Man kommer till stor del att föra över det som i dag går på svenska lastbilar till utländska åkeriers lastbilar. Under senare år har vi fått en än besvärligare konkurrens, nämligen åkerier från Baltikum och Polen. Dessa åkare har i regel bilar som är i mycket dåligt skick. Att de har låga löner kan man väl förstå och acceptera. Men bilarna är i dåligt skick, och de kör på en dieselolja som ingen svensk åkare använder. Den är alltså klart miljöovänlig. Dessutom kan statsrådet inte ha undgått att märka att ett antal svenska åkerier har flaggat ut från Sverige på grund av att de anser att de svenska bestämmelserna är diskriminerande. Jag skulle till sist vilja ställa en fråga till statsrådet mot bakgrund av detta svar som jag tycker är tunt och tamt. Inser statsrådet inte den verklighet som svenska åkerier i dag befinner sig i?
Herr talman! Först vill jag återigen poängtera att vi från departementets sida har en mycket bra dialog med åkerinäringen och skall så ha, eftersom det är en bransch som är mycket viktig för svensk industri och för svensk handel. Jag vill bemöta en del av Sten Anderssons påståenden. När det gäller fordonsskatterna för stora lastbilar ligger Sverige efter att vi har infört Eurovinjettsystemet på EU:s miniskattenivå, ingenting annat. Då kan Sten Andersson inte påstå att vi ligger högst i En del av dieselpriset i Sverige är moms. I andra länder är det annorlunda. Men momsen är ju avdragsgill. På det sättet blir det konkurrensneutralt för de svenska åkarna. Ytterligare en fråga som jag vill ta upp gäller Baltikum och att man där skulle ha bilar som är i ett så oändligt dåligt skick. I de fall som man inte har kunnat följa de miljökrav som är rimliga att ställa har vi infört särskilda kvoter för dessa länder. Det kan man göra i fråga om länder som är utanför gemenskapen. När dessa länder väl är med i gemenskapen kommer också miljökraven att vara desamma för svenska och baltiska åkare.
Herr talman! Jag kan inte bestrida det som statsrådet säger om att hon anser att departementet har ett gott förhållande till den svenska åkeribranschen. Men problemet för statsrådet i detta fall är att de argument som jag här har använt delvis är hämtade från en rapport från Svenska Åkeriförbundet. Det vore konstigt om man där talade med s.k. kluven tunga. Det är inte alla EU-länder som är med i Eurovinjettsystemet. Övriga länder använder sig av det gamla systemet. Jag tycker att det är ganska besvärligt att en tysk eller en holländare kan jobba i Sverige tre månader under tyska eller holländska regler. Bilen går hela tiden till en betydligt lägre kostnad än de svenska åkarna tvingas betala. Det måste vara ett hårt slag mot den svenska åkerinäringen, som faktiskt är mycket utsatt i dag. Jag har tidigare sagt att det kostar mycket stora pengar att i dag investera i en lastbil. Åkarna anser att de inte får det stöd som de vill ha från regeringen. De säger att de vill ha lika villkor. Sedan kan statsrådet tala om att det är olika moms i olika länder. Men faktum är att det svenska dieselpriset är högst i Europa. Åkarna från Baltikum kör på en olja som är mycket dålig ur miljösynpunkt och kostar 2 kr per liter. Om en åkare tankar 3 000 liter kan han köra rätt så länge. Priset har betydelse, eftersom en lastbil i dag drar ungefär 4,2 liter per mil. Om skillnaden i pris på diesel i Sverige och i Baltikum är ett antal kronor, inser var och en att de svenska åkerierna tvingas ta ut det i form av högre fraktpriser. Men om det inte finns kunder som är intresserade av att betala detta höga fraktpris blir effekten att utländska åkerier anlitas i stället. Jag vet att svensk åkerinäring inte har något emot konkurrens, men konkurrensen skall ske på lika villkor. Och det gör den inte i dag. I dag är det ett faktum att svenska åkeriföretag diskrimineras. Detta måste regeringen ändra. Det räcker inte att bara komma med
Herr talman! Om det skall vara konkurrens på lika villkor, så skall det också vara det. Det skall inte vara fråga om att dela ut extra bidrag. Såvitt jag förstår är det egentligen det som Sten Andersson förespråkar, att vi skall subventionera den svenska åkeribranchen. Det kan vi inte göra. Och det brukar inte vara det som Sten Anderssons parti förespråkar i andra sammanhang. Alla bilar som kommer in i Sverige, oavsett om de kommer från ett Beneluxland, Tyskland eller Spanien, som inte är med i Eurovinjettsystemet, får betala vinjettavgift. På det sättet missgynnar det inte svenska åkare om det kommer in bilar från andra länder. Dieselpriset är inte högst i Sverige. Vi ligger på fjärde plats. Och en hel del av detta är moms som också är avdragsgill. Sten Andersson talade mycket om löner och anställningsvillkor. Den frågan äger som tur är varken regeringen eller riksdagen. Det är en fråga för parterna.

Herr talman! Jag vill än en gång säga att de flesta uppgifter som jag har använt mig av här i dag är hämtade från en rapport som är skriven av Svenska Vi kan konstatera att villkoren är olika. En dansk lastbil med en dansk chaufför som kör i Danmark är 25 % billigare att köra. Det beror inte bara på lönevillkoren i de avtal som åkeriet i Danmark har med sin motpart. Där ingår också en hel del skatter. Sammantaget innebär detta av vi i Sverige har svårt att konkurrera.

Det måste vara ett bevis på att klimatet för åkerier i Sverige kunde vara bättre, oavsett vad statsrådet här i dag försöker att inbilla mig.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag bara säga att frågan om tjänstesektorns flyttande över nationalstatsgränserna är någonting som vi naturligtvis följer med stort intresse. Det handlar om olika skattesatser och om olika villkor. T.ex. på sjöfartens område är det ibland fråga om ren tävling om statliga subventioner. Som sagt, vi följer dessa frågor med stort allvar. Vi har en ständig dialog med Åkeriförbundet, och jag känner mycket väl till denna rapport. Den var i hög grad ett inslag i lobby-arbetet inför den transportpolitiska propositionen. I vår dialog med Åkeriförbundet diskuterar vi de olika villkoren. I en del frågor kan Sverige påverka på nationell nivå, men det handlar väldigt mycket om att vi arbetar gemensamt på EU nivå. Det kan jag försäkra att vi gör seriöst, både från näringens sida och från regeringens sida.

Herr talman! Fyra riksdagsledamöter har i fem interpellationer ställt frågor till mig om de djurförsöksetiska nämnderna. Eftersom innehållet i interpellationerna till stora delar är detsamma har jag valt att besvara dessa i ett sammanhang. Gudrun Lindvall har i två interpellationer ställt flera frågor om de djurförsöksetiska nämndernas verksamhet, bl.a. om möjligheten att överklaga nämndernas beslut och om djurförsök i utbildningen. Ragnhild Pohanka frågar bl.a. Marianne Samuelsson frågar om tillsättningen av de djurförsöksetiska nämndernas ledamöter och om jävssituationer i nämnderna. Birger Schlaug ställer frågor om CFN:s allmänna råd. Riksdagen har nyligen beslutat att de djurförsöksetiska nämnderna från den 1 mars i år skall godkänna eller avslå en ansökan om försöksdjursanvändning. Detta innebär ett förtydligande av de djurförsöksetiska nämndernas ställning och en förstärkning av deras roll. De djurförsöksetiska nämndernas beslut kan, som Gudrun Lindvall påpekar, bara överklagas av sökanden. I detta sammanhang bör noteras att djurskyddsorganisationerna är representerade i nämnderna och deltar i prövningen. Överklagande av ett beslut som den djurförsöksetiska nämnden har fattat skall enligt 38 § djurskyddslagen ske till en allmän förvaltningsdomstol. Domstolen har då att pröva om den djuförsöksetiska nämnden beslutat i enlighet med gällande bestämmelser, dvs. samma typ av prövning som det ankommer på domstolarna att göra i alla överklagandeärenden inom vitt skilda områden. Vid behandlingen i domstolen kommer parterna att få möjlighet att yttra sig. I detta fall utgörs parterna av den som har överklagat beslutet och den djurförsöksetiska nämnden. Om domstolen finner att expertutlåtande behövs för att avgöra ärendet har domstolen möjlighet att inhämta detta. Allmänna råd utfärdas av myndigheter för att ge vägledning i en viss fråga. CFN:s allmänna råd är inte tvingande, men avsikten är givetvis att de skall följas. De är ett viktigt stöd både för forskaren i hans försöksplanering och för den djurförsöksetiska nämnden vid bedömningen av en ansökan om att få använda försöksdjur. CFN har utfärdat sju allmänna råd med rekommendationer om hur en viss typ av försök eller metod bör utföras. Interpellanterna ställer många ytterligare frågor om de djuretiska nämndernas verksamhet. Frågorna behandlar bl.a. arbetsformer, bedömning av djurförsök med avseende på allmännyttan, begränsning av djurs lidande, djurförsök i utbildningen, tillsättningen av ledamöter samt om jäv och kollegialitet. Regeringen anser att användningen av försöksdjur skall begränsas så mycket som möjligt. Inom vissa områden är dock trots allt användning av försöksdjur berättigad. Den djurförsöksetiska prövningen är tillsammans med övriga bestämmelser inom försöksdjursområdet därför av stor betydelse för att tillförsäkra försöksdjuren ett starkt skydd. Mot bakgrund av regeringens ståndpunkt att användningen av försöksdjur skall begränsas tillkallade regeringen på våren 1997 en särskild utredare . Utredaren skall se över CFN:s verksamhet och utvärdera det stöd som lämnas till forskning om alternativ till djurförsök. I uppdraget ingår också att göra en analys av de djurförsöksetiska nämndernas hittillsvarande verksamhet och den praxis som utvecklats inom nämnderna. Utredaren skall även lämna förslag till hur försöksdjursanvändningen skall kunna begränsas ytterligare. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni i år. Det nu redovisade utredningsuppdraget innebär således att viktiga frågor inom försöksdjursområdet kommer att klarläggas. Flera av dessa frågor tas upp i de aktuella interpellationerna. Utredaren kommer att överlämna sitt betänkande inom knappt två månader. Jag är förvissad om att utredaren i sitt betänkande kommer att redovisa situationen inom viktiga avsnitt av försöksdjursområdet, vilket tillsammans med remissbehandlingen ger regeringen det underlag som behövs för att ta ställning. Jag förutsätter vidare att en bedömning av den djurförsöksetiska prövningen och dess framtida utformning för att ge försöksdjuren ett förstärkt skydd kommer att finnas med i redovisningen av kommittéuppdraget. Jag vill därför inte nu genom uttalanden föregripa diskussionen om formerna för den djurförsöksetiska prövningen och därmed sammanhängande frågor.

Fru talman!

Den första interpellationen hade vi mycket väl kunnat diskutera här när riksdagen beslutade om att de djurförsöksetiska nämnderna skulle bli beslutande. Vi var nog många här i kammaren som var ledsna för att ministern inte ville ta sig tid och vara med i den debatten. Generellt tycker jag att ministern har varit med för litet i debatter, fru talman, som har varit resultat av propositioner. Det är väldigt sällan som vi har fått möjlighet att diskutera. I svaret säger Annika Åhnberg att det inte går att svara på de flesta av våra frågor därför att det sitter en utredning. Men därför blir det ännu mer underligt. Trots att det sitter en utredning som skall se över hur de djurförsöksetiska nämnderna fungerar har regeringen lagt fram ett förslag om att de skall vara beslutande. Vi är nog många, även i Miljöpartiet, som anser att det beslutet kom för fort. Det hade varit lämpligt att avvakta vad utredningen säger om hur det fungerar i de djurförsöksetiska nämnderna och om hur relationen till Centrala försöksdjursnämnden skall vara. Det fungerar oerhört olika i de djurförsöksetiska nämnderna. I vissa tas alltid beslut i plenum, i andra har man arbetsgrupper. I vissa får inte djurskyddsorganisationerna vara med i arbetsgrupperna därför att man anses, inom parentes, vara jävig. Det förutsetts att man har en förutfattad mening. Det är mycket märkligt. Det finns också djurförsöksetiska nämnder som inte följer CFN:s råd. Det finns somliga nämnder där vissa försök av princip alltid godkänns och andra där de inte godkänns. Jag kommer då in på min andra interpellation som visar att i vissa fall kräver man smärtlindring, i andra fall gör man det inte. Det finns t.ex. artritförsök där reumatism framkallas. Det är försök som är oerhört smärtsamma. En forskare har visat att det går alldeles utmärkt att göra de försöken under smärtlindring. Man ger Temgesic subkutant, och djuren slipper smärta. Han har visat i en utredning att han får precis lika goda och tillförlitliga resultat ändå. Lik förbaskat godkänns ascitesförsök på samma djurförsöksetiska nämnd, trots att forskaren inte vill ge smärtlindring. Djurförsök får inte utföras om det avsedda syftet med försöket kan uppnås genom en annan tillfredsställande metod som inte innebär användning av försöksdjuret. Vidare skall alla djurförsök utformas på ett sätt som medför minst lidande för djuren men ändå leda till tillfredsställande försöksresultat. Skall jag tolka det som att om en forskare kan visa att det går att göra försöken under smärtlindring skall de djurförsöksetiska nämnderna inte godkänna försök av samma typ där forskaren inte vill lämna smärtlindring? Skall jag också tolka det som att ascitesförsöken, som vi vet är mycket smärtsamma och där man skapar antikroppar, inte skall tillåtas eftersom det finns alternativa metoder? I Schweiz t.ex. är de försöken inte godkända. Där kräver man att antikroppar odlas fram med hjälp av cellodling. Det finns alltså anledning att ställa sig en mängd frågor, framför allt mot bakgrund av att de djurförsöksetiska nämnderna nu är beslutande. Man kan också fundera över en annan sak. Om en forskare överklagar ett sådant här beslut och det går till förvaltningsdomstol, hur skall domstolen då bedöma det? Vi tänker oss att det finns ett försök som inte har godkänts på ett ställe och att forskaren har godtagit det. Sedan får en annan forskare nej i en annan djurförsöksetisk nämnd och överklagar det beslutet. Skall då domstolen se den första djurförsöksetiska nämndens godkännande som ett prejudikat? Det finns en stor risk för att de nämnder som är litet skarpare i sina bedömningar får underkänt genom domstolens dom eftersom det kan finnas försök som är godkända i andra djurförsöksetiska nämnder. Man kan tänka sig att det sämsta blir norm. Jag hoppas att jag får svar på de här frågorna. Vi var många som önskade svar i den debatt vi hade i februari här i kammaren.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag skulle vilja fråga om ministern delar vår syn att det finns stora brister i de djurförsöksetiska nämndernas prövning. Enligt samtal med olika medlemmar som har suttit med där har det varit olika behandling. Man har också förutsatt att eftersom någon har en viss åsikt behöver man kanske inte lyssna. Jag tycker nog att människor som kommer från en viss förening inte är jäviga. De har ingen egen vinning. Däremot kan man möjligen tycka att de som själva forskar har ett intresse av det här på ett annat sätt. Jag vill fråga ministern hur hon ser på de här bristerna. Är tanken med utredningen att den skall leda fram till förslag som gör att man kommer till rätta med de här missförhållandena? Jag vet att det här nästan är färdigbehandlat. Men jag vet också att det kanske inte händer så mycket. Kan vi förvänta oss att regeringen kommer med förslag som stramar upp nämnderna när vi kommer till en proposition? Fru talman! Så till avvecklingsplan för djurförsök. Många partier har krävt en uppstramning av djurförsök under förra årets riksmöte. Samtliga krav avslogs tyvärr med hänvisning till att kraven redan tillgodosågs av de olika organ som finns för kontroll och planering av djurförsök. Det här är från en motion som jag var med om att skriva 1989/90. Det var tydligen en stor fråga redan då. Vi krävde då att det skulle upprättas en avvecklingsplan för djurförsöken. Målet var en ytterligt stark begränsning av djurförsöken. Det finns också bevis för att man kan använda just cellodlingar och andra metoder. De försök man gör på djur är inte heller direkt översättbara på människor. Jag läste om ett försök i en faktapromemoria. Man började med vissa försök på möss, och sedan frågade man om man fick använda marsvin. Det slutade med att man utan något direkt tillstånd använde apor i samma försök. Nu tycker jag egentligen att djur i och för sig är lika. De känner allihop, och de är levande. Men aporna har kanske en större möjlighet att känna ångest, att förstå vad som skall hända och att vara rädda för smärtor. Vissa andra djur kanske inte upplever det lika tydligt. Många av aporna är dessutom utrotningshotade. Jag ser ingen begränsande effekt av de djurförsöksetiska nämnderna, om det är så få som 100 försök av 20 000 som avslås. Det ser jag mycket allvarligt på. Det kan inte vara så, och det visar sig att det inte heller är så, att det bara är seriösa forskare som tar upp olika saker som måste undersökas och som vi har direkt nytta av i jämförelse med den smärta och pina som djuren utsätts för. Vi vet också att förhållandena för många djur under den tid de lever fortfarande är mycket dåliga. Det gäller både apor och andra djur. De har för liten rörelseyta och har ingen möjlighet att leva som djur behöver leva.
Fru talman! Låt mig först säga något i frågan om jag anser att det brister i prövningen. Det är klart att på ett verksamhetsområde där allting är frid och fröjd och allting fungerar tillfredsställande tillsätter man väl inte en utredning med ett uttalat syfte att ytterligare begränsa den här verksamheten. Av detta måste man dra slutsatsen att skälet till att vi har tillsatt en utredning är att vi finner det oerhört angeläget att begränsa antalet djurförsök och begränsa djurs lidande vid djurförsök så mycket som det bara någonsin är möjligt. Det finns också bakom tillsättandet av utredningen en oro för att vi kan ha tappat tempo i den ambitionen i vårt land. Det är skälet till att utredningen har tillsatts. Jag vill däremot inte medan utredningen arbetar och innan den har avlämnat sitt betänkande ha en uppfattning och ett svar på dessa frågor. Frågorna har ställts. Utredningens betänkande, den diskussion och den remissomgång som kommer att följa på utredningen kommer förhoppningsvis att ge ett tillräckligt uttömmande svar. Jag kan som enskild person, även om jag i det här fallet är en person med ett stort ansvar, inte på egen hand ha en tillräcklig överblick för att personligen ge ett svar på det här stadiet. Men jag är angelägen att vi kan ge ett svar. Jag anar hos Marianne Samuelsson en irritation över att vi över huvud taget har brytt oss om att tillsätta en utredning, och att vi dessutom gjorde det långt innan Marianne Samuelsson kom på att hon skulle skriva en interpellation i ämnet. Jag undrar om interpellanten anser att det var fel att tillsätta utredningen och att hon beklagar det. Jag vill för min del framhålla att vi tycker att det är en oerhört viktig fråga. Det var skälet till att vi tillsatte utredningen och inte att vi skulle ha någonting att gömma oss bakom. Låt mig också säga att jag inte tycker att det är orimligt att det är forskare som deltar i bedömningen av forskningsprojekt. Detta som en liten del i den oerhört komplicerade diskussionen om jäv och kollegialitet, som dock är en av de aspekter där vi verkligen behöver fördjupa diskussionen. Det är inte särskilt många länder i världen som över huvud taget har den här typen av omfattande etisk prövning. Det är såvitt jag vet inget annat land som har en etisk prövning där allmännyttan deltar med en så omfattande representation som i Sverige, eftersom de djurförsöksetiska nämndernas sammansättning är sådan att de till hälften utgörs av allmännyttans företrädare. Men jag menar att det också är viktigt för en djurförsöksetisk nämnd att ha tillgång till forskares bedömning av andra forskares projekt. Hur man skall hantera frågor om jäv och kollegialitet hoppas jag också att vi i och med utredningen får en bättre möjlighet att diskutera. Låt mig i det sammanhanget säga - med anledning av Ragnhild Pohankas interpellation, om jag inte minns fel - att det naturligtvis inte är acceptabelt att det förekommer personangrepp och att man på det sättet försöker hindra eller försvåra nämndledamöters verksamhet eller åsiktsyttranden. Gudrun Lindvall tycker att det är konstigt att vi över huvud taget har, i förtid som hon menar, fattat beslut om att de etiska nämnderna skall ha en starkare roll när det gäller den etiska prövningen. Jag menar att det är en markering av att den etiska prövningen behövs. Det är också en markering av att vi tycker att modellen i princip är riktig. Om Gudrun Lindvall vill föreslå en helt annan modell med en annan konstruktion än den här typen av nämnder är det ytterligare en bekräftelse på att utredningen och en diskussion om hur prövningen över huvud taget skall gå till verkligen är nödvändig. Låt oss i så fall återkomma till den diskussionen då. Jag för min del anser att den modell vi har valt i grunden är bra.

Fru talman! Jag är också förvånad över att jordbruksministern inte vill framföra synpunkter. Detta måste naturligtvis vara ett fält där regeringen har uppfattningar.

Från Miljöpartiets sida har vi en gång väckt en motion om att det skulle vara bra. Men förutsättningen för det är naturligtvis att man gör en någorlunda likvärdig bedömning och att det sker en någorlunda likvärdig hantering i de sju djurförsöksetiska nämnder som finns. Miljöpartiet har representanter i tre av de nämnderna. Vi kan konstatera att enbart i de tre skiljer det mycket i hantering och i bedömning, och man följer inte i alla CFN:s allmänna råd. När man i det läget kan se att de djurförsöksetiska nämnderna tyvärr fungerar så pass illa som de gör är det inte dags att göra dem beslutande. Jag har också förstått att det har gått ut mycket litet information från de djurförsöksetiska nämnderna om den skillnad det nu kommer att bli när man från att tidigare varit rådgivande i framtiden kommer att bli beslutande. Detta ser jag som oerhört olyckligt. Från Miljöpartiets sida ansåg vi att den bedömning som regeringen gjorde av artikel 12:2 i de direktiv som föranledde förändringen är en övertolkning. Det står: Om ett djur skall användas i försök under vilket det kommer att eller kan förväntas få starka smärtor som förväntas bli långvariga måste en särskild motiverad anmälan lämnas in om försöket och dess berättigande till myndigheten eller detta i särskild ordning godkännas av myndigheten. Vi menar att vi i dag har en särskild motiverad anmälan för de allra flesta djurförsök. Vi har redan uppfyllt direktivet. Dessutom kan man se att fall enligt 16 §, dvs. de försök som orsakar mycket svåra smärtor, går vidare till CFN. Det hade funnits andra modeller för att tillfredsställa EU än just detta. Jag hoppas att jordbruksministern är medveten om problemet att det finns olika bedömningar av de djurförsöksetiska nämnderna. Eftersom de nu är beslutande förutsätter jag att man kommer att se till att de allmänna råden följs, att man får en någorlunda likvärdig hantering, att besluten inte är olika i de djurförsöksetiska nämnderna, osv. Jag menar att det härvidlag har fallerat. Jag skulle i övrigt vilja veta om jordbruksministern räknar med att utredningen kommer att lägga fram förslag om att alla nämnder skall göra samma bedömning om försök som på vissa ställen kräver smärtlindring. När det gäller artritförsöken säger forskarna själva att djuren ligger och skriker i burarna tills de dör. Det är alltså fråga om fruktansvärt smärtsamma försök, som uppenbarligen kan ske under smärtlindring. Menar jordbruksministern också att utredningen skall beröra vilka försök som måste göras i utbildningen? Också här kan man se att det är mycket olika mellan olika universitet. På vissa universitet görs djurförsök, på andra inte. Vissa av universiteten använder i stället datorsimuleringar. Det finns fina nya program som kan ersätta försök. Kommer alltså utredningen att titta närmare på detta? Kommer utredningen att lägga fram förslag till en någorlunda likvärdig hantering? Förväntar sig jordbruksministern vidare att utredningen skall ta upp ascitesförsöken, som t.ex. inte godtas i Schweiz? Det pågår också, såvitt jag har förstått, en diskussion inom EU om att ascitesförsök kanske skall förbjudas. Dessutom är det en mycket varierande bedömning mellan de djurförsöksetiska nämnderna av hur mycket man får spruta in i djuren, hur länge det får finnas kvar, hur mycket antikroppar skall tas ut och hur ofta sådana skall tas ut, detta trots att det här gäller oerhört smärtsamma försök. Kommer vi att få en någorlunda likvärdig hantering? Jag undrar också om jordbruksministern räknar med att det i utredningen kommer att föras en diskussion t.ex. om homosexförsök, där man gör råttor homosexuella för att försöka hitta någon sorts "orsak"?
Fru talman! Av Marianne Samuelssons inlägg gick det tyvärr inte riktigt att bilda sig en uppfattning om vad hon tyckte att jag bör ha en åsikt om, men om Marianne Samuelsson menar att jag skall ta ställning i frågan om forskare över huvud taget skall vara med om att bedöma behovet av djurförsök, vill jag säga att det är min uppfattning att det behövs också forskare i den bedömningen. Jag menar inte att man kan bygga upp en djurförsöksetisk prövning utan att forskare deltar. Om det är detta Marianne Samuelsson åsyftar, bidrar jag alltså redan nu med min uppfattning. Låt mig också säga att de djurförsöksetiska nämnderna faktiskt beträffande 75 % av ansökningarna om djurförsök är eniga i sin bedömning. Man kan av debatten här få den uppfattningen att det råder mycket delade meningar i varje prövning, men så är inte fallet. Låt mig sedan säga till Gudrun Lindvall att jag för min del tycker att de akustiska förhållandena här i salen är alldeles utmärkta och att jag därför inte riktigt kan förstå de svårigheter som hon tycks ha med att uppfatta vad jag faktiskt säger. Det är inte så att jag eller regeringen i övrigt saknar uppfattning om djurförsök. Vi har en väldigt tydlig uppfattning, och den finns också mycket tydligt uttryckt i direktiven till utredningen. Djurförsök skall både till sitt antal, till mängden av djur som används och till det lidande som djur utsätts för begränsas i allra mesta möjliga mån. Vi säger däremot inte att djurförsök kan avvecklas. Utredningen har inte fått direktiv om att arbeta med en avvecklingsplan. Detta grundas på vår bedömning att vi inte klarar oss utan djurförsök i vårt samhälle. Jag tror att det skapar tydlighet att göra den markeringen, eftersom det här någonstans i botten finns en grundfråga, nämligen om man över huvud taget är beredd att acceptera detta eller inte. Jag delar naturligtvis drömmen om att vi en gång över huvud taget inte skall behöva djurförsök, men jag kan inte se att det finns någon möjlighet för oss i vårt samhälle nu att ha en sådan definitiv avvecklingsplan. Däremot skall vi ha en ständig strävan att i alla avseenden begränsa användandet av djurförsök. Låt mig också på de konkreta frågorna säga att det inte är meningen att de djurförsöksetiska nämnderna skall göra en ny typ av prövning. Den förändring som vi har föreslagit och som riksdagen skall ta ställning till går ut på att den prövning som nämnderna gör skall väga tyngre. Den skall inte bara vara rådgivande utan skall ha en helt annan tyngd. Det är en tydlig markering av att den djurförsöksetiska prövningen är mycket viktig. När det gäller utredningens förslag kan jag på det här stadiet inte ha en uppfattning om vad utredningen skall föreslå mer konkret, men självfallet är en viktig del att finna alternativ till djurförsök. Där är i sin tur datorsimulering, som här nämndes, ett mycket viktigt inslag. När det gäller ascitesförsöken, som också togs upp här, är det min bestämda uppfattning att vi måste sträva bort från dem. De ansträngningarna pågår också. När det gäller homosexförsök, som Gudrun Lindvall uttryckte det, kan jag inte ha en uppfattning enbart på grundval av det hon sade. Om Gudrun Lindvall menar att man utifrån ytterst ytliga informationer skall kunna bilda sig en uppfattning och svara på om någonting är berättigat eller inte, instämmer jag inte i en sådan definition av vad en etisk prövning egentligen innebär. Jag kan inte ta ställning till om just de här försöken har varit berättigade eller inte, men det är naturligtvis oerhört viktigt att de djurförsöksetiska nämnderna har möjlighet att göra det. Återigen: Arbetsformerna är viktiga. Ordförandena i nämnderna är i dag domare. Jag tycker i och för sig på det här stadiet att det kanske är en lämplig kompetens, men vi får se om det kommer att föreslås andra möjligheter.

Fru talman! I motionen som vi skrev för många år sedan stod det: Låt upprätta en avvecklingsplan för djurförsöken med en stark begränsning av djurförsöken som mål. Det är det målet som jag hoppas att regeringen också har. Själv har jag ett litet annorlunda mål, eftersom jag tror att det går. Datorn har inte alls infört oss i ett papperslöst samhälle, utan pappersmängden har ökat. Frågan är om datorförsöken inte minskar djurförsöken. Jag hoppas att de skall kunna göra det. Det behöver ju inte vara någon parallell där alls. Begränsningen har inte skett än. Ändå har sådana här direktiv kommit gång på gång från riksdag och regering. Men det har inte hänt just någonting. Jag anser att forskarna i större utsträckning bör vara adjungerade till djurförsöksetiska nämnder, och att lekmän, politiker och kanske ett par forskare sitter i nämnderna. Förhållandena skall inte vara desamma, dvs. sex mot sex. Det är detta som åtminstone vi i Miljöpartiet vänder oss emot. Det är en helt annan sak att man har forskare med, och de bör definitivt vara adjungerade. Det tycker jag är ett bra förslag.
Fru talman! Låt mig först säga till Marianne Samuelsson att jag trodde att vi stod på samma sida nu också, att döma av uppgifter i medierna under den senaste tiden. Jag tycker att jävsfrågorna är oerhört viktiga. Däremot är de inte enkla. Ibland är det uppenbart att en jävssituation föreligger. En forskare skall definitivt inte bedöma försök som han eller hon själv är berörd av. Men det finns gränstrakter där det naturligtvis är oerhört mycket svårare att avgöra när en jävssituation faktiskt föreligger. Jag utgår från att vi i den fortsatta diskussionen måste fortsätta att arbeta med de här frågorna. Självfallet tycker jag att detta är en viktig aspekt. Jag hoppas att vi med anledning av utredningen, remissomgången och diskussionen i anslutning till den skall kunna få en fördjupad diskussion i de här frågorna. Till Gudrun Lindvall vill jag säga att det finns, har funnits och kommer att finnas en ambition att via CFN och dess allmänna råd skapa en mer likvärdig prövning i de olika nämnderna. Såvitt jag förstår kommer utredningen också att lämna synpunkter på hur vi fortsättningsvis skall arbeta med den mer övergripande styrningen för att ge nämnderna ett bättre stöd inför deras prövning av olika enskilda ärenden. Lidandet för djuren skall minskas och minimeras. Djurskyddsförordningen är mycket tydlig på den punkten. Det måste finnas oerhört starka skäl om man skall frångå t.ex. kraven på smärtlindring. Jag kan inte föreställa mig vilka de starka skälen skulle vara. Det är alldeles uppenbart att avsikten med regelverket är att djurens lidande skall minimeras - och då ingår naturligtvis smärtlindring. Ragnhild Pohanka säger att en avvecklingsplan innebär en mycket stark begränsning. Jag tror att vi kan vara överens om den formuleringen. Slutligen och sist vill jag säga att vi inte skall glömma att omfattningen och användningen av verksamhet med djurförsök i meningen djurförsök som innebär plågsamma ingrepp i djuret faktiskt har minskat i Sverige med ungefär 16 %. Det är inte tillräckligt, men det går trots allt åt rätt håll. Det arbetet skall vi naturligtvis intensifiera.

Fru talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag om att förbjuda burhållning av pälsdjur och när regeringen, utöver burhållningsförbudet, avser att meddela funktionskrav för minkhållningen. Maggi Mikaelsson har frågat mig när ett förbud för burhållning av pälsdjur kommer, vem som skall ha the benefit of the doubt om det råder oklarheter om ifall djurhållningen uppfyller djurskyddslagens stadgande och om jag avser att utvärdera djurskyddslagen och tillämpningen av den. Gudrun Lindvall har frågat mig när jag avser att förbjuda burhållningen av minkar som den bedrivs i dag och om jag avser att se till att djurskyddslagen och dess bestämmelser om pälsdjur inte ytterligare skjuts på framtiden utan snarast får genomslag fullt ut. Jag har i december 1997 svarat på en liknande fråga av Mariettta de Pourbaix-Lundin. Jag upplyste då om att Europarådets konvention om skydd av pälsdjur från år 1990 är föremål för en översyn sedan år 1996. I dagarna har det hållits ett möte i Europarådet om nya regler som innebär förbättringar av burarnas utformning. De nya reglerna kommer troligen att antas vid Europarådets möte i november 1998 och kommer då att gälla omedelbart för ny och ombyggnad. När det gäller funktionskrav för minkhållningen är det inte klart utrett vad som är minkars behov för att leva ett biologiskt normalt liv i fångenskap. Det behövs mer forskning. Några av mina medarbetare besökte på mitt uppdrag Danmark i april i år för att studera minkhållning där och ta del av nya forskningsrön. I Danmark pågår nu forskning i syfte att klargöra sambandet mellan vattentillgång, stress och värmereglering hos mink. Det är viktigt att djurskyddslagen får sin tillämpning inom alla typer av djurhållning. Arbetet med detta pågår inom departementet. Jag är i avvaktan på detta arbete således inte beredd att nu meddela ett slutligt ställningstagande.
Fru talman! Låt mig börja med att tacka för svaret som är väldigt kort och till större delen refererar interpellanternas frågor. Jag vill börja med att säga att jag inte vill ha en debatt där jag fördömer minknäringen. Den följer lagarna och de förordningar som Jordbruksverket har gett ut. Men jag vill att lagen skall ändras. Jag vill också säga direkt att jag fördömer dem som släpper ut minkarna. Det tjänar ingen på, och minkarna och många andra djur lider. Jag tycker att minkar och andra pälsdjur skall få bete sig naturligt, om vi nu skall ha dem i fångenskap. Min utgångspunkt är i och för sig att de inte skall sitta i bur över huvud taget. Jag vill börja med att citera jordbruksministern, som 1991 var riksdagsledamot, när hon pratar om burhållning av pälsdjur. Jag citerar: "Man säger att det inte finns någon forskning som kan ge belägg för vad som är acceptabelt eller inte. Man måste fråga sig om vi behöver någon forskning för att konstatera att det inte är bra att vilda djur förvaras i små, små burar utan möjlighet att leva på ett naturligt sätt. Jag tycker faktiskt att sunt förnuft, något som också borde få råda i politiken, säger oss att det här handlar om en djurhållning som vi kunde avveckla. Vi behöver den inte, och den är helt oacceptabel när det gäller de djurarter som det rör sig om." Då måste jag ställa en fråga till Annika Åhnberg. Varför har hon inte gjort något nu när hon har blivit jordbruksminister och haft chansen att göra någonting? Då svarar Annika Åhnberg att man in Europarådet nu skall förbättra burarnas utformning. Men det gäller ju bara vid ny och ombyggnad. Det gäller ju inte de befintliga burarna. Sedan säger jordbruksministern att för att göra något här i Sverige behövs det mer forskning. I det citat jag använde tidigare sade hon att sunt förnuft borde råda. Det rådde inget tvivel om att någonting skall göras för att vilda pälsdjur inte skall sitta i bur på det här sättet. Annika Åhnberg hänvisar till att man i Europarådet anser att man bör förbättra burarnas utformning medan det behövs mer forskning här i Sverige. Det är väldigt motsägelsefullt. Jag tycker inte att jag har fått något svar på min fråga. Varför har Annika Åhnberg ändrat sig? Eller har hon inte ändrat sig? Kommer det något förslag som kanske förbjuder burhållning eller åtminstone förbättrar för minkarna så att de kan bete sig naturligt? De kan kanske få tillgång till vatten och få litet större utrymme. Vad jag har förstått när jag har kontrollerat med Jordbruksdepartementet - det var visserligen i februari, så det kan ju ha hänt något sedan dess - är inga ändringar planerade beträffande regler för minkuppfödning. Vissa regler för rävuppfödningen har diskuterats, men det är inget prioriterat område. Har det ändrats på de här månaderna? Kommer det något förslag ganska snart? Nu har jordbruksministern chansen att tala om det för oss här i dag.

Fru talman! Jag vill också tacka för svaret som egentligen inte säger någonting. Jag skall också citera från en motion lämnad 1989/90, Jo532 av Annika Åhnberg då ledamot för vpk, där det står så här om pälsdjur: "Djuren lever i burar helt gjorda av nät, dvs. även golvytan. Minkens nätgolvyta är 0,24 kvadratmeter och rävens 1 kvadratmeter. I frihet rör sig dessa rovdjur över stora markområden. Det enformiga och onaturliga liv pälsdjuren lever i farmerna är på intet sätt överensstämmande med djurskyddslagens skrivning." Jag håller med om den beskrivningen. Jag anser inte heller att hållandet av minkar i små ståltrådsburar är i överensstämmelse med djurskyddslagens 4 § som säger att de skall ha en möjlighet att bete sig naturligt. För att kunna klara sig i naturen måste dessa djur vara mycket aktiva. Minken är t.o.m. så anpassad till vattenlivet att den har simhud mellan tårna. Den som har sett en mink i naturen vet att de rör sig oerhört mycket. Den som håller på med mårddjur vet att den, precis som alla andra mårddjur, är mycket nyfiken och aktiv och ser till att det händer någonting hela tiden. Det är mycket olyckligt att dessa små djur skall sitta i en ståltrådsbur. Det stämmer mycket illa med det liv som de lever naturligt och som de måste leva för att överleva i naturen. Detta är ett djur som är intaget från Nordamerika där det finns i vilt tillstånd. I Sverige har minkarna kommit ut i naturen genom att de har rymt från minkfarmer. Enligt boken Däggdjur av Bjärvall och Ullström har det dessutom släppts ut mink i Sverige för att jägarna skall få ännu ett jaktbart vilt. Minkarna ställer till mycket oreda i den svenska naturen. Som ofta med djur som inte hör hemma här, har de inga naturliga fiender. De har gjort stor skada på t.ex. sjöfågel och kräftor. Det är olyckligt att mink hålls på ett sådant sätt i Sverige att de kan komma ut. Framför allt handlar debatten om huruvida det verkligen är möjligt att hålla djur som är så aktiva i små ståltrådsburar och ändå hävda att de får utlopp för sina naturliga beteenden. Jag har svårt att förstå att Annika Åhnberg så totalt har ändrat uppfattning från riksmötet 1989/90. Där var hennes uppfattning helt klar, nämligen att kraven i jordbrukslagen 4 §, att djur skall kunna bete sig naturligt, inte uppfylls i de små ståltrådsburar minkar hålls i. Vi är många som hade väntat oss att jordbruksministern med tanke på hennes tidigare engagemang skulle ha agerat i frågan. Jag är förvånad att det inte har hänt någonting. Jag ifrågasätter inte det faktum att hålla pälsdjur. Men förutsättningen för att det över huvud taget skall vara acceptabelt är naturligtvis att djuren kan bete sig på ett naturligt sätt och att de lever under sådana förhållanden att de inte plågas, vilket djur gör när de sätt i små ståltrådsburar. Det är möjligt att det inte går att skapa den typen av bestämmelser för mink, utan effekten av en översyn kan bli att vi i Sverige inser att vi med den svenska djurskyddslagen inte kan hålla minkar i bur. Det är möjligt att det blir slutsatsen. En sådan slutsats måste komma snart. Vi kan inte fortsätta att vänta på forskningen, framför allt inte som veterinärer och etologer är totalt överens om att det inte är möjligt att hävda att en mink i bur får utlopp för naturliga beteenden. När händer det någonting? När kommer jordbruksministern att lägga fram förslag? Är man även här rädd för EU och vågar inte göra något? Skall Sverige även i framtiden försöka vara föregångsland i att leva upp till ett gott djurskydd?
Fru talman! I motsats till interpellanterna är jag någorlunda nöjd med jordbruksministerns svar. Det är bra att jordbruksministern tar till sig av den forskning som bedrivs i Danmark. Jag delar inte interpellanternas åsikt om minkuppfödning. Jag anser att dagens uppfödning väl uppfyller intentionerna i djurskyddslagen. Denna uppfattning delas av Moderata samlingspartiet. Den moderata linjen slås fast i jordbruksutskottets betänkande 1997/98:JoU12. Jag är född och uppvuxen i Sölvesborgs kommun. Jag bor fortfarande där. I min hemkommun finns 35 % av Sveriges minkuppfödning. Min far och svärfar var minkuppfödare. Många av mina vänner och bekanta är minkuppfödare. Jag har själv sommarjobbat under tre år på en minkfarm. Interpellanterna uttalar sig tvärsäkert om att minkuppfödningen skall förbjudas. De hänvisar bl.a. till sunt förnuft. Jag tycker att det är bättre att grunda sina åsikter på vetenskap, inte minst generationers erfarenheter. Minkfarmare är vanliga människor som jobbar årets alla dagar. Jag vill påstå att de utan undantag är mycket måna om att minkarna har det bra. Det är dessutom en förutsättning för att nå ett bra resultat som uppfödare. Minkfarmare är småföretagare och mycket viktiga för sysselsättningen - inte minst i min hemkommun. Minknäringen tar hand om fisk och slaktavfall och är ett bra komplement till jordbruk och fiske. Minkpäls är ett naturmaterial. År 1925 kom den första farmade minken till Sverige från Nordamerika. Dagens mink är i Sverige farmad i minst 50 generationer. Den svenska minken härstammar från Nordamerika där den varit farmad i 150 år. Man beräknar att farmade pälsdjur är domesticerade, dvs. anpassade till ett liv som husdjur, efter 10-15 generationer. Det finns belagt i forskning. Den farmade minken är ett tamdjur och inte, som interpellanterna påstår, ett vilt djur. Vilda djur och deras tamformer har inte samma biologiska grund för sitt beteende. Någon av interpellanterna påstår att minken har simhud. Det går knappt att se med blotta ögat. Det finns möjligtvis en antydan till simhud. Vilt levande mink tillbringar en liten del av sin tid i vattnet. Det hävdas därför att farmade minkar bör ha tillgång till vatten att simma i. Detta har också testats. Då en farmad mink får tillgång till så mycket vatten att den kan simma, visar den vattnet ett kortvarigt och övergående intresse. Minkens reaktion på att få vatten att simma i skiljer sig i princip inte från reaktionen på ett trästycke, en boll eller annat föremål. Att uppehålla sig i vattnet är för den vilda minken ett led i jakten på föda. Under farmade förhållanden tillgodoses foderbehovet på annat sätt. Minken bryr sig inte om vattnet. I Danmark bedrivs mycket forskning på den farmade minkens beteende. Nämnas kan forskare som Heller och Jeppesen vid Institutet för populationsbiologi vid Köpenhamns universitet. Jag tycker att det är bra att jordbruksministern följer den danska forskningen. Den farmade minken är vetenskapligt undersökt med avseende på långtidsstress. Intensiva undersökningar av nämnda forskare visar inte på långtidsstress hos farmade minkar. Fru talman! Den moderata linjen är klar, trots att en av mina partikamrater är interpellant. Vi stöder pälsdjursuppfödningen och anser att den följer djurskyddslagen. Jag vill avsluta mitt inlägg med en fråga till Gudrun Lindvall. Maggi Mikaelsson har redan gett besked. Vill Gudrun Lindvall och hennes parti förbjuda minkuppfödning? Maggi Mikaelsson sade i sitt inlägg att hon vill göra det.
Fru talman! Debatten speglar på ett korrekt sätt den spridning i åsikter som finns i den här frågan. Marietta de Pourbaix-Lundin sade att hon tyckte att pälsdjur över huvud taget inte skulle finnas i bur, men hon var inte kritisk till pälsdjursnäringen. Jag finner det svårt att förena de båda åsikterna. Jag förstår inte på vilket sätt interpellanten vill att lagen skall förändras för att de fortsättningsvis skall bli förenliga. Däremot delar jag hennes uppfattning att det är ett dåligt sätt att agera för djurens rätt genom att släppa ut minkar i det fria. Minkarna far illa, och det är inte ett bra sätt att föra samhällsdebatten på. Det är egentligen ingenting annat än vanlig kriminalitet maskerad till något annat. Den typen av aktioner bör fördömas. Sedan var det frågan om min egen uppfattning. Visst har en jordbruksminister chansen att göra något. Men en jordbruksminister är inte allsmäktig. Det är inte, och bör inte, enligt min uppfattning, vara min personliga uppfattning som avgör. Vi lever ju i ett demokratiskt samhälle. Däremot är det självklart att min personliga uppfattning är en viktig drivkraft för mig när jag arbetar vidare i frågan. Jag har personligen inte ändrat uppfattning som de tidigare citaten har gett uttryck för. Den grundläggande frågan är om hållande av mink kan förändras så att det blir fullt ut acceptabelt i enlighet med djurskyddslagen. Jag delar de kritiska uppfattningar som menar att det återstår en hel del att göra för att vi med gott samvete skall kunna säga att det är så. Jag vill däremot inte hålla med om att ingenting har hänt. Funktionskrav för rävar har beslutats. Vad jag har erfarit från Statens jordbruksverk prioriteras arbetet med föreskrifterna. Jag tycker inte att det i sig, Maggi Mikaelsson, är omoraliskt av oss människor att använda djurs skinn att kläda oss i. Det har vi gjort och det har kanske varit en av orsakerna till att vi har blivit en framgångsrik art. Jag menar att vi kan ta oss den rätten och friheten även i framtiden. Däremot bör vi inte ha moralisk rätt att bedriva denna djurhållning, likväl som all annan djurhållning, på vilket sätt som helst. Djurskyddet och den ambition och de regler som finns mot bakgrund av vår djurskyddslag är oerhört viktigt. Problemet med pälsdjursnäringen är att det, trots vad Gudrun Lindvall säger, inte finns någon enighet om vad som är de nödvändiga kraven. Jag tror att vi kan vara överens om att miljön inte är tillräckligt stimulerande. Däremot råder det inte någon överensstämmelse i åsikterna om det verkligen är vattnets roll som är det avgörande för att skapa en tillräckligt stimulerande miljö. Tvärtemot vad Gudrun Lindvall säger visar forskningen snarare att minken är ett landlevande djur än att den verkligen behöver vattnet. Forskningen visar också att det är ett anpassningsbart djur och har förmåga att anpassa sig till skiftande miljöer. Det är därmed också ett djur som ställer krav på sin miljö. Det är ett djur som behöver stimulans för att miljön skall vara acceptabel. Där tycker jag att vi inte kan vara tillfredsställda med det resultat som vi har uppnått i dag. Den grundläggande frågan är ännu inte besvarad: Går det att förändra villkoren för hållandet av mink så att det blir förenligt med djurskyddslagens ambition? Att domesticera djur är i sig ingenting som vi bör vara helt emot. Man kan fundera över om hållandet av de djur som sedan länge har varit domesticerade skulle ha varit i enlighet med djurskyddslagens bokstav och mening om det hade påbörjats nu. Vi bör inte utesluta att också pälsdjur kan domesticeras, och vi kan säkert ha delade meningar om på vilket stadium i den processen vi befinner oss. Låt mig säga att jag inte utesluter att vi efter en fortsatt bedömning av de nya regelverk som Europarådets arbete kommer att leda till och efter forskningsresultat ändå måste överväga om denna djurhållning över huvud taget är förenlig med djurskyddslagen.
Fru talman! Det som jordbruksministern sade sist var bra, därför att då finns det fortfarande en vilja att göra någonting som stämmer överens med Annika Åhnbergs uttalande när hon var riksdagsledamot. Jag tror att många har haft stora förväntningar på Annika Åhnberg efter det att hon blev jordbruksminister på att det skulle ske någonting ganska snart på det här området. Jag vet också att Annika Åhnberg inte har varit jordbruksminister hela tiden. Vi skall också veta att f.d. statsministern Ingvar Carlsson i valrörelsen 1994 gjorde flera uttalanden när han pratade om de frågorna. Det förstärkte förväntningarna på att regeringen skulle göra någonting i de här frågorna om Det kanske är därför som vi är väldigt otåliga och undrar hur länge vi skall vänta på att man kommer till skott. Nu skall man komma till skott i Europarådet i vissa delar, men när skall man komma till skott här hemma? Det är vad det handlar om. Vi tycker nog att Annika Åhnberg har haft några år på sig att göra någonting. Det kan tyckas konstigt att vi är två moderater som står här och har olika uppfattning. Vi är ett så stort parti att vi har rätt att ha olika uppfattning, och vi respekterar varandra för dessa olika uppfattningar. Jag är inte ensam i partiet om att tycka som jag tycker. Det är ganska naturligt att det även hos Moderaterna finns någon som vill värna djuren, eftersom djuren har svårt att värna sig själva och svårt att föra sin egen talan. Min fråga till Annika Åhnberg är: När kan insikten tänkas komma om att det över huvud taget inte håller att ha pälsdjur i bur på det här sättet? Om man kommer fram till att de fortfarande skall vara i bur - vilket jag hoppas att man inte gör - när kan man då komma fram till att de skall ges rimliga förhållanden så att de har en chans att bete sig naturligt, dvs. att funktionskraven blir bättre än de är i dag?

Fru talman!

Det är i alla fall en bra utgångspunkt. Från Miljöpartiets sida har vi gång på gång agerat i den här frågan. Jag hade en interpellationsdebatt med jordbruksministern den 12 mars, bl.a. med utgångspunkt från att förre statsministern Ingvar Carlsson sade i valrörelsen att det skulle bli en översyn av hållandet av bl.a. mink i ståltrådsburar i Sverige under den här mandatperioden. Den översynen har inte kommit, och vi är många som är förvånade över att ett sådant vallöfte inte infriats. I den debatten sade Annika Åhnberg att hon inte ansåg att hållande av mink i små ståltrådsburar var hållbart "i längden". Jag undrar hur lång tid "i längden" skall vara. Om vi är överens om att det här inte stämmer med djurskyddslagen måste man göra någonting åt det. Ett sätt är då att se till att ståltrådsburarna snabbt avvecklas och att det blir en annan tingens ordning. Jag är, precis som Annika Åhnberg, medveten om att det största behovet som minkar har är att röra sig. Det finns också djur som aktivt behöver stimulans, som alla mårddjur. Men som övriga i debatten har sagt, och som jag klargjorde, hör inte minken hemma i den svenska naturen. Jag ställer mig naturligtvis därför mycket negativ till den typ av aktioner där man släpper ut minkar. Ett av problemen är just att minken har förvildats. Det är också ett svar på Jeppe Johnssons fråga. De här djuren har alltså inte domesticerats på ett sådant sätt att de inte klarar sig som vilda. Om de kommer ut i naturen är det många av dem som överlever och klarar sig utmärkt här. De fungerar alltså som vilda djur. Det innebär att man inte har avlat för att ta bort de egenskaper som gör att de är vilda djur, och de klarar sig utmärkt i fria naturen. Man har avlat så att de fått mera päls och, som Maggi Mikaelsson sade, blivit större, för att pälsytan skall öka. Jag önskar att det skulle komma funktionskrav även för mink. Den här översynen skulle kunna leda till att vi får i gång en avveckling av de små ståltrådsburarna. Om man skall vänta på den slutgiltiga lösningen, då allt är frid och fröjd, kommer det att dröja mycket länge. Låt oss i stället sätta i gång arbetet med en översyn nu, med nya funktionskrav för mink, för att kunna se till att vi får en tingens ordning som gör att det känns som om 4 § i djurskyddslagen även gäller mink. Det gör det inte i dag. Det känns som om minkarna har halkat vid sidan om och att minkarna inte har blivit särskilt hjälpta av en ny stark svensk djurskyddslag. Jag hoppas få ett besked där Annika Åhnberg klart talar om att det kommer en sådan översyn och att det kommer svenska bestämmelser som innebär att man ser till att minkar får bättre förhållanden. Ett svar till Jeppe Johnsson är, att om det visar sig att det är möjligt att hålla mink på ett sådant sätt att kraven i 4 § fylls, som säger att djuren skall få möjlighet till ett naturligt beteende, är det för mig acceptabelt med minkar. Men förutsättningen är naturligtvis att man då klart och entydigt kan visa att minken mår bra på det sätt som man håller den. Jag förutsätter att det då kommer att krävas betydligt större yta än en liten ståltrådsbur, eftersom just rörelsebehovet inte på något sätt tillfredsställs i en sådan. Det faktum att de står och "väver" som man kallar det - rör sig fram och tillbaka mycket stereotypt - visar just att rörelsebehovet inte kan tillfredsställas. Från Miljöpartiets sida hoppas vi att det händer någonting ganska snabbt i Sverige, så att vi får en sådan ordning att även minkarna får nytta av den nya djurskyddslagen, framför allt § 4.
Fru talman! Jag välkomnar jordbruksministerns sansade syn på minkuppfödningen. Till Gudrun Lindvall vill jag säga att jag anser att man redan i dag uppfyller normerna. Jag undrar hur ofta interpellanterna har besökt en minkgård. Det skulle nog vara ganska nyttigt för dem att komma till en modern minkgård i dag. Den vilda minken rör sig ju över väldigt stora områden. Orsaken till detta är jakten på föda. Det beteendet går inte att överföra på farmad mink, där jakten på föda faktiskt ersätts av utfodringen, som sker ganska ofta. Det är inte bevisat att pälsdjur under begränsad-plats-förhållanden utvecklar ett onormalt beteende, om de får mat i rätt tid. Och det får de - det lovar jag. När det gäller burens storlek har det också gjorts undersökningar. En forskare som heter Hansen presenterade sin rapport 1989. Han fann då inga klara skillnader mellan reaktionerna vid burstorlekar på 1 kvadratmeter. Man kunde inte heller finna någon skillnad i reaktionerna mellan hanar och honor, trots att de är olika i storlek. Däremot har närvaron av lya i burens inredning mycket stor betydelse. Fru talman! Djur har alltid haft betydelse för människan. Från stenåldersfolkens jaktdjur via bondekulturens husdjur till den moderna människans keldjur har det utvecklats ett beroendeförhållande mellan människan och de andra djurarterna. Utnyttjandet av djur som husdjur har förmodligen alltid varit föremål för etiska diskussioner, och diskussionerna blir ofta känsloladdade. I dag kan vi med hjälp av den moderna beteende och stressbiologin komma fram till mer sansade bedömningar. Bedömningen kan då göras på ett nyktert sätt. Vi måste skilja mellan vilda djur och husdjur som under flera perioder med urval anpassat sig till samverkan med människan. Skilj på farmade minkar och vilda minkar!
Fru talman! Det är väl trevligt för Marietta de Pourbaix-Lundin att hon får tycka vad hon vill i sitt parti. Det är ju inte alla partier det är så i. Men det intressanta för den här debatten och för väljarna är väl ändå vad partiet tycker, och här har vi ju fått klarlagt att Moderata samlingspartiet är fullständigt nöjt med situationen som den är. Jag kan inte säga att jag delar den uppfattningen. Jag anser att det här är ett angeläget område, att vi måste bedriva ett fortsatt arbete och att vi inte i dag kan säga med hundra procents säkerhet vad det arbetet kommer att resultera i. Jag tycker att det är svårt att ge sig in på den typen av bedömningar som Maggi Mikaelsson gör: att det i princip är acceptabelt att ta djurs skinn, men inte till kapuschonger. Vem skall avgöra vad som är nödvändigt? Det kanske finns en del erfarenheter av det i partiets historia, men jag är inte så säker på att de är användbara i sammanhanget. Det finns en annan sida av den problematiken, och det är att det också är viktigt att vi över huvud taget - inte bara i vår egenskap av politiker, ministrar eller riksdagsledamöter utan också som konsumenter - funderar över vad vi tycker är rimligt och även över vad vi själva efterfrågar. Med sådana konsumentaktioner menar jag inte djurplågeri i form av att man släpper ut burhållna djur, ett djurplågeri som enligt min uppfattning utövas av enstaka och i någon mån förvirrade aktivister, utan jag menar en diskussion i betydligt vidare mening, en diskussion som egentligen finns som en grundton i hela vårt arbete med djurskyddslagstiftning och regelverk. Detta har egentligen också vidare aspekter än för svensk del. Vi skall ha klart för oss att det internationellt sett är en mycket liten del av pälsdjursnäringen som bedrivs i vårt land. Vill vi vara med och bidra till en positiv utveckling på området i större omfattning är det internationella arbetet av oerhört stor betydelse, även om det går trögt och långsamt. När det gäller djurskyddslagen vill jag säga att det inte pågår någon utvärdering av den i betydelsen: Är lagen bra eller inte? Det är inte heller nödvändigt enligt min uppfattning. Djurskyddslagen är bra. Däremot pågår det för olika delar av tillämpningsområdet kontinuerligt en översyn och en utvärdering av hur vi har lyckats nå upp till det som är lagens mening. Det finns inte någon sådan samlad genomgång, om det är det som Maggi Mikaelsson efterfrågar, men det finns en genomgång områdesvis, och den måste naturligtvis fortsätta. Även om tio år känns som en lång tid befinner vi oss ju ändå i inledningsfasen av förverkligandet av den faktiskt omvälvande förändring som den nya djurskyddslagen innebar. Självfallet måste vi kontinuerligt göra en utvärdering av om vi i verkligheten uppnår det som var vår avsikt. Det gäller i hög grad också det här området. Man måste göra något åt detta, säger Gudrun Lindvall, och jag delar den uppfattningen. Det var också precis det som jag gav uttryck för i mitt skrivna svar först i den här debatten. På Jordbruksdepartementet har vi fokus på den här frågan, och vi arbetar intensivt med den i flera olika avseenden. Ett är att ta del av vad som händer i den här frågan i andra länder och att söka ett samarbete. Men jag kan försäkra att det här inte är ett verksamhetsområde som vi avser att lämna åt sidan, utan ambitionen är fortsatt att vi måste göra framsteg här. Det är inte acceptabelt att djurskyddslagen och dess ambition inte fullt ut tillgodoses även på detta område.

Fru talman!

Det finns inget djur som inte har behov av rörelse. Även om de får sin mat kan vi se att de allra flesta djur uppskattar att kunna röra på sig. Det måste ändå vara en grunduppfattning när det gäller djurskyddet att det inte räcker att tillfredsställa djurens behov av mat. Därutöver finns mycket. Vi har diskuterat burhållning av höns, t.ex. Vi kan se att man kan ge höns de mest fantastiska läckerheter, men får de möjlighet att röra sig och utforska själva är det ändå det som är intressant. På samma sätt har väl alla som har sett djur släppas ut på våren sett djurens oerhörda glädje över att kunna röra sig. Det är naturligtvis någonting som också borde vederfaras minken. Att kunna röra sig är ändå ett essentiellt behov hos alla varelser. Det gäller i alla fall alla djur. Morötter rör sig inte så mycket. Jag är glad att jordbruksministern också inser att minken inte tillgodogörs i djurskyddslagens § 4 i dag och att det finns en ambition att se över hur djurskyddslagen skall kunna tillämpas på minkhållningen. Det är naturligtvis en grannlaga uppgift och en uppgift som kommer att följas mycket inte bara av oss tre som interpellerar i dag utan av många som anser att just burhållningen av mink är ett flagrant exempel på att den svenska djurskyddslagen inte riktigt gäller i praktiken. Jag hoppas att den översyn som Ingvar Carlsson lovade kommer till och att man inte bara, som jordbruksministern gör, hänvisar till att det sker saker på internationell nivå. Jag menar att Sverige, som är ett land som ändå har haft mycket gott anseende på djurskyddsområdet och förhoppningsvis har kvar en del av det, måste kunna gå före och visa att en viss typ av djurhållning inte är acceptabel ur djurskyddssynpunkt. I det här fallet gäller det hållning av minkar i små burar.
Fru talman! Låt mig först säga att jag tycker att det var en märklig anklagelse som Marietta de Pourbaix Lundin slängde ur sig. Jag tror att det är bra med besök ute på olika verksamheter i denna bransch. Jag har personligen aldrig upplevt att jag blivit hotad vare sig från den ena eller den andra sidan. Jag tror att det är en viktig förutsättning för det fortsatta arbetet att vi är beredda att respektera varandra, även om vi inte har gemensamma uppfattningar. Branschen har bildat en vetenskaplig grupp som fungerar som observatör i Europarådets arbete på detta område. Det finns en beredskap för att vara med och förändra verksamheten. Det gäller även för näringsutövarna i Sverige. Man är mycket inriktad på att utveckla och förändra sin verksamhet och fullt medveten om att vi ännu inte har nått de bästa förhållandena. Jag har svårt att se att det finns grund för den typ av oro som uttalades här. Maggi Mikaelsson talar om att vi inte bör hålla djur för vårt nöjes skull i burar. Det är egentligen en vidgad diskussion som är intressant, men den berör många andra områden. Har vi rätt att hålla stora arbetshundar som sällskapsdjur? Har vi rätt att kastrera katter och stoppa in dem i en lägenhet, som i någon mening också sett ur kattens perspektiv är en bur? Jag tror att utövare av pälsdjursnäring ganska ofta anser att de blir utpekade och betraktade på ett sätt som inte andra delar av djurhållningen i samhället blir. Jag tror att det är viktigt att vi med anledning av de frågor som väcks och med anledning av det som uppenbart är problematiskt på detta område också funderar på vad vi ägnar oss åt i vidare mening när det gäller djurhållning. Låt mig slutligen och sist säga att jag delar den uppfattning som alla interpellanter har framfört: Det är viktigt att vi intensifierar arbetet på detta område. Det är precis det som vi är i full färd med på Jordbruksdepartementet. Jag hoppas givetvis att inom en snar framtid kunna återkomma med något tydligare besked om vad detta arbete leder till.